Fru talman! Jag skall inte kommentera eller harangera kommunikationsministern, men för att bilden skall bli fullständig vill jag göra ett inlägg med anledning av vänsterpartiet kommunisternas synpunkt, som innebär att man vill skapa ett statsmonopol på Gotlandstrafiken. Redan nu är Gotlandstrafiken hårt monopoliserad. Det finns ett Gotlandsbolag, som för all persontrafik och godstrafik med lastbilar och som även för personbilar. Sedan finns det ett enskilt företag, Aktiebolaget Sjölinjer, som har ca 12 procent av godstrafiken på Gotland. Detta enskilda företag får koncession endast på en enda båt, 60 år gammal, som kör en tur per vecka. Om detta företag skulle få samma subvention i procent räknat som Gotlandsbolaget nu får för motsvarande körning, skulle detta företag nästan gratis kunna köra den frakt som går till Gotland. Jag har här siffror som gäller förhållandena strax före jul. Att sända 20 ton potatis från Visby till Stockholm kostade då 2 200 kronor med ASG eller Bilspedition. Sände man partiet med Aktiebolaget Sjölinjer, var priset 1 120 kronor. Transporten motsvarar på fastlandet sträckan Stockholm-—-Mjölby, där fraktkostnaden med SJ är 594 kronor. Jag ville, fru talman, bara föra in de här synpunkterna i bilden för att tala om hur hårt monopoliserad trafiken är och hur ett enskilt litet företag enligt min mening väl hävdar sig i denna trafik till Gotlands fromma. Därför finns det ingen anledning att gå vidare på vägen till en statsmonopolisering.

Fru talman! Herr statsrådet inledde sitt anförande med att säga att om det är någon fråga som fått den tid den behövt i departementet, så är det Gotlandsfrågan. Det är nog ingen som har någon annan uppfattning. Frågan har väckts tidigare, och gång på gång har man — innan propositionen lades — fått det svaret från departementet att frågan bereds. Under hand har man också förstått att djupgående förhandlingar och undersökningar pågått. Så till vida har reservanterna och motionärerna ingenting att invända. Det är uppenbart att mycken möda lagts ned i denna fråga. Här gäller det inte att på något sätt få sista ordet, utan här gäller det faktiskt något mycket angeläget. Det gäller en landsdel, som i förhållande till andra landsdelar befinner sig i en unik situation, där utvecklingen förefaller att gå mycket raskt i negativ riktning. Det är därför som vi från oppositionens sida väcker förslag som vi anser bättre gynnar Gotlands intressen. Låt oss bara se på frågan om intransporter av råvaror. Herr statsrådet Norling säger att det var mycket angeläget att inte ge transportstöd för intransport — man skulle därmed skapa något slag av tullmur. Ja, det är riktigt när det gäller färdiga produkter till Gotland.

Detta är ju inte ett förslag som ingår i någon ”strid på liv och död” utan det är sakligt betingat. Vi kan ta Japan som exempel. Detta land med sin stora produktion har mycket litet råvaror. Man importerar råvaror. Detta är en jämförelse från den stora världen, men förhållandena på Gotland är liknande. Skall man bredda näringslivet och göra det lockande att etablera nya företag så måste man ta hänsyn till fraktkostnaderna, som är en viktig post i kalkylerna. Det var inte något fel med det införda stödet, men målsättningen var kanske från början för låg. Detta återspeglades i de motioner som väcktes redan när propostionen framlades och som till större delen återkommit vid årets riksdag. När man ser att utvecklingen går mycket snabbt åt ett visst håll är det angeläget att man under pågående period kan förändra bestämmelser som är fastlagda av riksdagen, även om de bara är några månader gamla. Fru talman! Debatten är alltså inte en skendebatt utan en sakdebatt där det gäller att skapa goda förutsättningar för att näringslivet skall fungera inom den landsdel man här debatterar om och för att man skall få det serviceutbud som krävs för att folk skall kunna bo kvar på ön.

Fru talman! Jag vill först säga till herr Hallgren att han inte tycks ha observerat vad som hänt när nu staten faktiskt fått koncessionsprövning, full insyn och rätt att fastställa turlinjer och taxor. Gotlandsbolaget är alltså för närvarande inte helt fritt och kan inte göra vad man vill i Gotlandstrafiken. Jag vill påpeka att vpk:s framställning om förstatligande av trafiken i och för sig mycket väl kunde bli föremål för utredning. Till statsrådet Norling vill jag säga att jag vill vara den förste att verifiera det intresse som statsrådet visat för Gotlandsfrågorna. Jag har också vid flera tillfällen sagt detta och jag har inte ändrat mening på den punkten. När det sedan gäller de kontakter som statsrådet åberopade så kanske jag ändå får säga att dessa kommer litet sent. Propositionen var ju färdigskriven den gången när vi satt på natten och resonerade, herr statsrådet Norling och jag. Beträffande frågan om stöd till införseln så tror jag att jag skrev redan i den motion som väcktes i anslutning till propositionen om transportstödet att det borde prövas huruvida man inte kunde ha ett stöd till införsel av råvaror och halvfabrikat. När jag tänker tillbaka på tiden jag arbetat med Gotlandsfrågorna och våra diskussioner om näringslivets problem så finner jag att det alltid stått klart att näringslivet där i allt väsentligt måste grundas på de råvaror som frambringas där. Det inträffade emellertid någonting nytt för några år sedan när LM Ericsson etablerade sig på ön. Vi kom då fram till att det kunde vara möjligt att införa råvaror, bearbeta dem genom den gotländska arbetskraften och exportera varorna. Det kom liksom in en ny princip, som jag tror att man skall lägga märke till och som kan vara av intresse att påvisa här. Jag läste i dagens tidningar att t.o.m. detta stabila företag nu överväger att dra in vissa arbeten på Gotland. Jag vill till statsrådet säga att frågan om stöd även till viss införsel är ett förslag som faktiskt tål att allvarligt prövas, även om jag medger att det tekniskt sett måste vara svårt att genomföra förslaget. Jag vill till sist ta fasta på statsrådets uttalande i slutet av hans anförande att det säkerligen också under försöksperioden skulle vara möjligt att överväga förbättringar i stödet.
Fru talman! I anledning av statsrådets inlägg vill jag erinra om att jag för min del i början av mitt anförande uttalade tacksamhet för vad som hade skett i fjol. Det var en länge efterlängtad stödåtgärd man då beslöt, men såvitt vi kunde bedöma det var den otillräcklig. Jag kan inte förstå att det på något sätt skulle vara inkorrekt att föra det resonemanget. Jag är emellertid den förste som vill medverka till att Gotlands problem handläggs i en lugn och sansad anda och att vi inte jagar upp stämningen i onödan. För min del har jag uppfattat situationen på Gotland som så utomordentligt allvarlig att jag inte med gott samvete skulle kunna tiga still utan måste delge kammarens övriga ledamöter den oro jag och många andra känner. Jag har också den uppfattningen att många på Gotland är tacksamma att vi inte tystnar utan att vi driver på regeringen och begär ytterligare åtgärder. Det har talats mycket om den debatt vi hade så sent som den 17 december. Där uttalades en vädjan till kommunikationsministern att ägna frågan om det framtida transportstödet till Gotland verkligt stort intresse. Själv utvidgade jag den vädjan till att gälla regeringen i dess helhet. Jag understryker att situationen på Gotland var så allvarlig att den krävde detta. Men jag ber också att få säga att vi alla har anledning att vara tacksamma mot statsrådet Norling för att han sett till att här verkligen har hänt något. Vi önskar honom en god fortsättning i arbetet för Gotland och tycker att vad som begärts i reservationen dock inte är märkvärdigare än att det borde kunnat accepteras. Jag ber ännu en gång att få yrka bifall till reservationen.

Fru talman! Jag begär ordet i anledning av att man från borgerligt håll har förundrat sig över vpk:s ställningstagande i den här frågan. Jag vill bara ge en erinran tillbaka. Jag tycker att de borgerliga representanterna borde tänka över hur den här situationen uppstod, hur Gotland hamnade i stödområdet. Hade inte vpk agerat på det sätt som vi gjorde hade Gotland inte kommit in i det allmänna stödområdet och därmed hade ön inte heller fått något trafikstöd. Jag vill bara erinra om att så är fallet. Om herr Gustafsson i Stenkyrka menade att det är nödvändigt att satsa på statliga basindustrier på Gotland har han vårt fulla stöd. Det behövs statliga basindustrier både för att öka antalet arbetstillfällen och för att höja inkomstnivån på ön. Detta innebär givetvis också att skatteunderlaget ökas. På så sätt kan man kanske också i framtiden få en rimligare beskattning. Kommunikationsministern säger att det här inte är någon slutvinjett när det gäller Gotlands trafikfrågor. Jag är ganska nöjd med det kommunikationsministern säger. Jag har nog haft den uppfattningen att det varit regeringens och då speciellt kommunikationsministerns mening att fortsätta att arbeta på just dessa frågor. Det är möjligt för kommunikationsministern att infria ett vallöfte, som enligt uppgift har givits för inte så länge sedan på Gotland, nämligen att färjetrafiken på Gotland skulle förstatligas. Jag vet inte om kommunikationsministern vill dra sig till minnes att han har gett ett sådant löfte. Det skulle helt stämma överens med vår uppfattning, det finns också majoritet i riksdagen för ett sådant beslut. Jag tycker det är av vikt att påpeka det.

Det har framförts bekymmer över situationen på Gotland och att företag tvingas lägga ned driften därför att de inte längre lönar sig. Men ingen av de borgerliga vill beröra vad som är orsaken till denna utveckling. Herr Gustafsson i Stenkyrka nämnde kanske något om att det finns krafter som anser att varor som tillverkas eller framställes på Gotland borde kunna tillverkas annorstädes. Konservfabrikerna hotas ju t.ex. av nedläggning. Trädgårdsoch grönsaksodling på Gotland och allt som sammanhänger därmed skulle kunna utvecklas mera. Men det finns stora företag i södra Sverige som helt och hållet motarbetar utvecklingen på Gotland, och på så sätt hindras också en utveckling av trädgårdsoch grönsaksodlingen och därmed också konservindustrin.

Men när sådana tillfällen ges brukar man dra sig undan.

Fru talman! Finns det utrymme för pedagogisk förnyelse inom det svenska skolsystemet nu sedan de stora reformerna trummats igenom? frågade nyligen en västsvensk tidning pedagogikprofessorn Torsten Husén, som själv haft icke så få fingrar med i spelet om reformerna och förändringarna. I och för sig har vi väl, sade vederbörande superpedagog, ett välförtjänt rykte om oss att ha genomfört stora och bra reformer, men risken är, fortsatte han, att vi slår oss till ro i ett slags självbelåtenhet, vilket kan leda till att den pedagogiska förnyelsen stagnerar. Man kan inte räkna med att en byråkratisk apparat — han kunde ha tillagt styrd från utbildningsdepartementet — är självinitierande i fråga om förnyelse. Nätet av bestämmelser kan bli så finmaskigt, att det starkt försvårar pedagogiska initiativ från gräsrotsnivå. Den verkligt stora faran för initiativ av den sorten är, fortsatte han, att de kommer av sig på vägen genom den långa tid det tar för den byråkratiska apparaten att behandla ärenden, för att inte tala om, kunde han ha tillagt, den ovilja en byråkrati har att behandla ärenden som inte stämmer med byråkratins övergripande ideologi. Lärarna måste, slutar herr Husén, få större medinflytande för att skolan skall fungera. Anpassningen till förändringar skulle gå betydligt lättare, om förändringarna gjordes med lärarna och inte för dem eller rent av mot dem. Det finns grundad anledning hysa viss oro för den fortsatta skolutvecklingen i vårt land, och det bör kanske utsägas vid behandlingen av statsverkspropositionens ”vissa gemensamma frågor” för skolväsendet. T. o. m. skolöverstyrelsens generaldirektör, som eljest sin vana trogen försöker tolka det mesta till det bästa, säger sig i en intervju i Lärartidningen vara avvaktande inför vad som skall hända nästa läsår när den helteoretiserade nionde årskursen i grundskolan införs. För liknande synpunkter gör han sig till tolk i Skolvärlden nr 11, om också något mera kortfattat. Och han har verkligen anledning till eftertanke. En allmän oro sprider sig nämligen bland lärare och målsmän för den sammanhållna 9-an. Vid Hem och Skolas fullmäktigemöte för kort tid sedan krävdes i flera motioner de praktiska linjerna tillbaka. Annars befarar man accelererande elevvårdsproblem. Det är möjligt, säger en inte alltför karsk generaldirektör, att vi får revidera läroplanen på den här punkten för att ge större möjligheter för elever med praktisk inriktning. Han är inte säker på att läroplanen för årskurs 9 kommer att fungera tillfredsställande, inte ens om man begagnar sig av möjligheterna att göra läroplansavvikelser, dvs. yxa till en s.k. jämkad timplan. Oron vill generaldirektören till slut inte slå bort som oberättigad — ett anmärkningsvärt uttalande av en av tillskyndarna till oron. I det här sammanhanget vill jag upprepa vad jag tidigare sagt, nämligen att det inte är riktigt som statsrådet Moberg i en intervju i nr 35 av tidningen Skolvärlden försöker hävda, nämligen att principfrågan om avvägningen mellan teoretiskt och praktiskt i årskurs 9 i grundskolan ”kommit upp till allvarlig diskussion först när Lgr 69 fastställts”. Så förhåller det sig sannerligen inte. Både då skolöverstyrelsens förslag till läroplansrevision remissbehandlades och dö riksdagen hade förslaget uppe till beslut, föreslogs tillvalsalternativ av mera praktisk inriktning än de av skolöverstyrelsen och regeringen framlagda. Av propositionen 129 år 1968 framgår, att ett stort antal även tunga remissinstanser var tveksamma, några t.o.m. direkt avstyrkande, beträffande möjligheterna att med den föreslagna utformningen av högstadiet tillgodose de s.k. praktiskt inriktade eleverna. Vi väntar fortfarande på ett beriktigande från statsrådet Mobergs sida på den här punkten. Någon gång skall det väl ändå komma. För vår del inom moderata samlingspartiet har vi från början tagit ställning mot överteoretisering av grundskolans högstadium liksom mot samma teoretisering av de tvååriga yrkestekniska linjerna inom gymnasieskolan. Problemen och oron har — det är att notera — flyttats upp ytterligare ett steg i skolhierarkin, något som man verkligen kan be utbildningsministern och skolöverstyrelsens generaldirektör observera. En annan oro av samma storleksordning kommer till synes i debatten om små eller stora skolor. Fler talare än jag kommer att i dag ge uttryck åt denna oro. Problemen med stora skolor har sedan länge observerats av moderata samlingspartiet, långt innan de nuvarande opinionsyttringarna var för handen. Mastodontskolor, som man ibland kallar dem, större och större, planeras nu — senast uppe i Luleå, men också förmodligen på annat håll. Målsmän, elever och lärare är allvarligt oroade och går till försvar mot planerarnas gigantomani. Utredningen om skolans inre arbete, SIA, skall penetrera frågan om skolornas storlek och storlekens betydelse för elevvård, trivsel och undervisning. Forskning på detta område finns inte i någon större utsträckning. Över huvud taget är ämnet inte särskilt lämpat för grundforskning eller liknande. Det är erfarenheterna och upplevelserna som är helt utslagsgivande. Erfarenheterna, utländska såväl som inhemska, talar efter vad jag kan förstå inte för stora skolor. En enkät inom Lärarförbundet 1971 visade, om jag inte missminner mig, på mycket dåliga erfarenheter av de stora skolorna. Givetvis är det av betydelse hur en skola är byggd, men storlekens, kvantitetens, inflytande går inte att trolla bort mer än till en viss gräns, inte ens om man har den mest idealiska skolledning och en utomordentlig lärarkår. I skolöverstyrelsen har man svävat på målet i fråga om skolstorleken och inte velat ge kommuner som är ute på eller vill ut på ganska farliga vägar några råd, trots att man inte kunnat undgå att känna till att de undersökningar och erfarenheter som finns i stort ger indikationer på att stora skolor är sämre än mindre ur trivseloch miljösynpunkt. SÖ-chefen medger i den nyssnämnda intervjun i Lärartidningen, att den mindre skolan har större förutsättningar att bli en bra skola än den stora skolan, men han vägrar dock enständigt att utfärda anvisningar om skolbyggnaderna som tar hänsyn till detta. Sådana anvisningar bör emellertid komma till stånd, och jag yrkar alltså bifall till reservationen A 1. Raka motsatsen till mastodontskolorna med dessas olägenheter är de enskilda skolorna eller, som de oftast något oegentligt kallas, privatskolorna, vilkas existens hotas mer och mer, alltsedan herr Palme var utbildningsminister och efterlämnade som arv dels detta, dels det misslyckade PUKAS. Den nuvarande utbildningsministern följer, som jag underströk i remissdebatten, i stort sett mästaren. Påfallande är den iver utbildningsministern lägger i dagen för att avveckla de enskilda yrkesskolorna, missnöjd med skolöverstyrelsens tidsschema och inte unnande nedläggningshotade skolor ens tillbörlig respittid. Så måste man läsa statsverkspropositionen. Anmärkningsvärd är också negativismen mot Mariannelundsskolan, Restenässkolan, Höglandsskolan, Solbacka läroverk och vad de nu heter. Samtidigt attackerar utbildningsministerns partivänner i Stockholm de där existerande enskilda skolorna i fråga om det kommunala stödet. Jag skall inte närmare argumentera för skolor med enskilda huvudmän — det kommer en annan moderat talare, fru Mogård, att göra — utan endast kort konstatera att UNESCO-konventionen om undervisning, godtagen av riksdagen, måste aktualiseras. Konventionen fastslår den formella rätten att välja skola utanför det allmänna skolväsendet. Oavsett denna grundläggande princip — helt naturlig synes det mig i ett demokratiskt samhälle — möjliggör enskilda skolor i vårt samhälle en tävlan eller om man så vill konkurrens mellan olika skolor som gagnar hela undervisningsystemets och undervisningsväsendets fortsatta utveckling. Så har skett tidigare, och det finns ingen anledning tro att det skall bli annorlunda i fortsättningen. Men skall nu rätten att välja skola ha någon mening måste den ju inte bara finnas på papperet. Den måste också vara reell, dvs. ges ett sådant stöd från det allmännas sida som garanterar att enskilda skolor kan existera under sådana betingelser att elever och föräldrar, utan att ekonomiska omständigheter lägger hinder i vägen, kan träffa ett fritt val. De enskilda skolorna måste ges arbetsvillkor ungefär likartade dem som gäller för det allmänna skolväsendet. Statsbidrag bör göras oberoende av huvudmannaskapet, och kommunens skyldighet att bidraga till skolväsendet bör utsträckas till att gälla alla skolor som uppfyller kraven för statsbidrag. Valfriheten och konsekvenserna därav bör utredas med sikte på att utforma sådana regler för statsoch kommunbidrag till driften av enskilda skolor att bidraget skall kunna utgå utan villkor om visst huvudmannaskap — förutsatt givetvis att de av skolmyndigheterna uppställda kraven på undervisningen uppfylls. Det är självklart. I utredningen bör slutligen också tas upp frågan om en skola med kristen målsättning. Önskemålet om kristna skolor med etisk fostran på kristen grund, som framförs från många håll, ligger i linje med kravet på enskilda skolor över huvud. Jag yrkar alltså, fru talman, bifall till reservationen A 2 som just kräver en sådan utredning.

Fru talman! Herr Nordstrandh började sitt anförande med att ta upp ett resonemang kring den obalans mellan teoretisk och praktisk undervis ning som vi har hamnat i när det gäller grundskolan. Jag vill bara erinra om att vid utskottsbehandlingen av de ärenden som nu tas upp påpekades detta. Det står också i utskottsbetänkandet att utskottet ”kommer i ett senare sammanhang att behandla ett antal motioner som rör praktisk och teoretisk utbildning i grundskolan och gymnasieskolan, läroplansfrågor m.m.” Från centern har vi motioner i detta ämne. Jag tycker det är angeläget att framhålla redan nu att vi kommer att få tillfälle att här i kammaren diskutera detta i och för sig allvarliga problem vid ett senare tillfälle. När det gäller de frågor som behandlas i detta betänkande så har nu och tidigare en mängd motioner väckts som alla har ett gemensamt, nämligen en oro för utvecklingen i grundskolan och framför allt på grundskolans högstadium. Dessa utredningskrav ledde så småningom till tillsättandet av utredningen om skolans inre arbete, som förkortas SIA. Det ligger kanske nära till hands att alla motioner på detta område, både kortare och längre syftande, hamnar hos en sådan utredning som har i uppdrag att så småningom lösa praktiskt taget alla problem i skolan. Det kommer att dröja åtskillig tid innan SIA blir färdig, och det medför att en del problem måste angripas och lösas dessförinnan. Vi har i år fått flera motioner, som i första hand tar upp problemet med de alltför stora skolenheter som byggts upp på många håll ute i kommunerna. Detta förhållande diskuteras mycket, och vi har också i utskottet haft anledning att uppehålla oss rätt mycket vid detta. Jag menar för min del att stora skolenheter för med sig stora problem och små skolenheter mindre problem. Jag tycker att utskottets majoritet uttrycker sig alltför passivt när den på s. 4 skriver att man är medveten m ”att det finns en oro bland allmänheten inför en utveckling mot stora skolanläggningar med många elever”. Det kan inte vara obekant att de som sysslar med dessa frågor upplever detta som allvarligt. Utskottet säger visserligen att det ”är medvetet om att det finns en oro”, men jag tycker att utskottet med ledning av vad som ändå omvittnas från alla håll, där man sysslar med detta, borde ha tagit ställning på denna punkt och erkänt att det finns anledning till oro. Det undviker man, och med en glidande formulering talar man om att man är medveten om att det finns de som upplever det på detta sätt. Jag tycker att det verkligen finns anledning för riksdagen att se sanningen sådan den är och erkänna att de stora skolenheterna är en orsak till den oro och de bekymmer som finns runt om i våra skolor. Stora skolenheter för med sig anonymitet, oro, skolleda och bristande engagemang, för att räkna upp några av de egenskaper som lättare kommer fram i ett större kollektiv än i ett mindre. Vi vet också att man i föreningsliv och i andra sammanhang av liknande karaktär är mycket noga med att inte få alltför stora grupper, eftersom man vet att engagemanget bland de närvarande blir intensivare om grupperna inte är alltför stora. Detta gäller även här. Det finns i det avseendet ingen skillnad. Skolenheternas storlek har väsentlig betydelse för skolmiljön, och jag skulle vilja säga att de i många fall har direkt avgörande inverkan. Visserligen kan skolbyggnadernas utformning något minska denna inver kan, men det grundläggande felet — alltför stora enheter — kvarstår. Man kommer inte ifrån det förhållandet att skolorna får karaktären av mastodontanläggningar, och vi har tyvärr fått allt fler av den arten under senare år. Jag nämnde att SIA:s arbete kommer att ta tid, och det är väl något som ledamöterna i utredningen kan vitsorda med större säkerhet än jag, men vi vet av erfarenhet att utredningar brukar ta lång tid. Vi kan knappast räkna med att en utredning av denna karaktär, dvs. en utredning som har att syssla med så pass besvärliga problem, i detta avseende skall skilja sig avsevärt från andra.

I annat fall kommer åtskilliga skolanläggningar, som drabbas av vikande elevunderlag, att försvinna under tiden vi väntar på utredningsresultatet. En återgång till mindre enheter, om vi skulle få majoritet för ett sådant system, skulle i det läget ytterligare försvåras. Jag yrkar bifall till reservationen A 1.

Jag tycker att det är ett bra förslag som har kommit fram. Det har remissbehandlats och bereds för närvarande i departementet. Jag skulle tro att en sådan organisation, avpassad för glesbygdsområden, skulle kunna komma till användning i kommuner som normalt inte anses tillhöra glesbygder. De här problemen finns i praktiskt taget varje kommun i landet, i varje fall i de allra flesta. Jag skulle kunna tänka mig att man den vägen skulle komma fram till en organisationsform av undervisningen som skulle hjälpa många kommuner när det gäller att klara högstadieenheter som ännu är i gång, men som svävar i fara att dras in på grund av vikande elevunderlag. Man har att väga detta mot de stora enheter som annars skulle bli följden, med deras negativa konsekvenser, och jag tror för min del på ett samarbete, där kommunerna självfallet kan göra mycket genom att betrakta skolan som den samhällsfunktion den är. Bl. a. bostadslokaliseringen kan betyda en hel del, så att man inte behövde göra alltför våldsamma ingrepp i den organisation för högstadieundervisningen som man redan har. Jag tror att det finns anledning att eftersträva ett bättre samarbete mellan kommunerna och de berörda instanserna på riksnivå, dvs. departementet och skolöverstyrelsen, för att undvika de onödiga konflikter som annars skulle bli följden. Krävs det tusentals elever för att få ett högstadium att fungera utbildningsmässigt kommer många kommuner i svåra situationer som i många fall går ut över skolmiljön.

Fru talman! Beträffande det stora betänkande vi nu behandlar skall jag nöja mig med att säga några ord i anslutning till reservationen A 1. Frågan om skolanläggningars storlek har sedan länge intresserat inte bara skolfolk och politiker utan i allt större utsträckning också allmänheten och självfallet föräldrarna. De allt större enheter som på en del håll har byggts och de ännu större enheter som planeras på andra ställen ifrågasättes av allt fler. Många skolmiljöer fyller inte de krav som skulle ge förutsättningar för harmoni och arbetsro i skolan. Fördelarna i det dagliga umgänget mellan elever i olika åldrar och lärare som den mindre skolan erbjuder kan inte fås i den stora skolan. I stället ger där anonymiteten och svårigheten att under icke lektionstid ha tillsyn över elevernas verksamhet uppenbara nackdelar. Även om skolstorleken inte ensam avgör skolmiljön — jag vill betona det — så är man bland föräldrar, elever, skolfolk och tillsynsmyndigheter överens om att erfarenheterna är så entydiga, att det är dags att begränsa de yvigaste planerna på mastodontskolor. När utbildningsutskottet häromveckan besökte Luleå, märktes den oro som man däruppe känner inför det planerade storgymnasiet — som blivit allt större vid varje ny beräkning. För närvarande siktar man på nära 3 000 elever, och allt fler elever och lärare och föräldrar ifrågasätter nu det berättigade i att bygga en storskola av denna dimension. Vi har ett minimioch ett maximiproblem. Hur liten och hur stor kan en skola vara för att fungera? Det finns också ett optimeringsproblem, nämligen: Hur skall man nå bästa möjliga funktion för minsta möjliga ekonomiska insats? Många av de integrerade gymnasieskolorna befinner sig ännu på planeringsstadiet. Det hävdas ofta i debatten: Större skolor ger ett rikare utbud av utbildning och därmed även kommunalekonomiska vinster. Men förhåller det sig verkligen så? Undersökningar i andra länder pekar alla åt samma håll. Även om de största skolorna erbjuder fler möjligheter både när det gäller studier och fritidsverksamhet än den lilla skolan, så visar det sig att dessa möjligheter långt ifrån alltid utnyttjas. Byråkratiseringen drabbar hårt de stora skolorna, därför att administration och organisation kräver så mycket energi och arbete. De mindre skolorna visar en annan bild: de befintliga resurserna utnyttjas så mycket bättre. Som regel deltar eleverna från dessa skolor oftare i verksamheter utanför skolan. En skola bör inte vara större än att alla elever skall känna sig vara engagerade i skolarbetet. Eleverna får inte bli ”överflödiga”. I en artikel i senaste numret av SÖ:s informationsserie Skolhus hänvisar man bl.a. till denna undersökning i ett försök att ge en bakgrund till storskoldebatten. Det finns fler undersökningar som på samma entydiga sätt pekar på den mindre skolans fördelar. Sveriges lärarförbunds stora undersökning Insyn i skolan, som publicerades förra året, visar att både skolledare och lärare och elever trivs bättre i de mindre skolorna. Samma sak visar en dansk undersökning. Även i de fall tillgången på läromedel och annan materiel var mindre än i de stora skolorna visade det sig att eleverna trivdes bättre i de små skolorna. Jag vill också här instämma i vad som tidigare sagts om utskottsmajoritetens passivitet beträffande detta problem. Att SIA utreder detta och andra skolproblem bör enligt vår mening inte få utgöra ett hinder för riksdagen att redan nu uttala ett varningens ord inför den utveckling som är på gång. Skolor av måttlig storlek ger bättre förutsättningar för trivsel och arbetsro än de mastodontskolor som finns på en del håll och som planeras på andra. Detta är så självklart att det inte behövs stora utredningar för att klara ut den saken. Det skulle bara innebära förlorad, dyrbar tid. Fru talman! Jag ber med detta att få yrka bifall till reservationen A 1.

Fru talman! Moderata samlingspartiet har i partimotionen 294 och i motionen 693 till årets riksdag pekat på de negativa konsekvenser som de alltför stora skolorna får på trivsel och ordning och därmed också på utbildningsresultatet. Det är inga nya, revolutionerande tankegångar som vi för fram, utan det är synpunkter som vi inom moderata samlingspartiet hävdat sedan länge, något som ju också nyss underströks av herr Nordstrandh. Att ange några exakta tal för hur stor en skola maximalt skall få vara skall jag inte ge mig in på. Det måste dessutom göras åtskillnad mellan skolor på grundskolenivå och skolor på gymnasial nivå. De senare kan väl tillåtas vara större än en högstadieskola, men skolenheten får fördenskull inte tillåtas bli hur stor som helst. Att bygga ”skolfabriker” för 2 500—3 000 elever kan inte vara en riktig väg för uppnående av rationaliseringsvinster inom utbildningsområdet. Herr Jonsson i Alingsås berörde de kommunalekonomiska vinster som man kanske kan få genom att bygga stora skolor. Det är helt naturligt att de kommunala skolmyndigheterna i kommuner med mycket stort elevantal vid planeringen av nya skolor lägger ekonomiska synpunkter på skolenheternas storlek. Alla som arbetar kommunalt vet — eller bör åtminstone veta — hur viktigt det är att i dag iaktta sparsamhet, men jag vill gärna understryka att det inte får vara en kortsiktig bedömning, utan det är frågan vad som är mest ekonomiskt på längre sikt som i första hand bör beaktas. Jag vill nämligen starkt ifrågasätta om det är sund sparsamhet att i byggnadsskedet spara en eller kanske ett par miljoner kronor på byggnadskostnaderna genom att bygga en skolenhet i stället för två, om man samtidigt bortser från anläggningens möjlighet att fungera effektivt. Detta gäller på alla områden. Skolan är en arbetsplats, där det lika väl som på andra arbetsplatser måste finnas en god arbetsmiljö och därmed ökad trivsel och större förutsättningar att uppnå goda arbetsresultat. Genom byggande av s.k. mastodontskolor bygger man redan i anläggningsskedet in en olämplig skolmiljö, man bäddar för vantrivsel bland både lärare och elever, man bäddar för svårigheter att upprätthålla ordningen. Därmed får man negativa effekter på utbildningsresultatet. Man kan naturligtvis inte i exakta belopp mäta vad det kostar samhället om resultatet av utbildningen försämras, men jag är helt övertygad om att det på sikt kostar samhället — inte bara som kollektiv utan även de enskilda — mycket mer än den begränsade besparing som gjordes i byggnadsskedet. Det behövs förmodligen inga stora undersökningar — det har framhållits vid flera tillfällen här i dag — för att inse riktigheten i påståendet att mindre skolor är bättre än mycket stora skolor. Å andra sidan finns det undersökningsmaterial som visar detta. En undersökning som gjorts bland lärare när det gäller de materiella förutsättningarna inom skolan visar att det finns en mera positiv inställning till skollokalernas lämplighet vid mindre skolor än vid större. Detta gäller inte bara undervisningen utan även möjligheterna att sysselsätta eleverna under raster och håltimmar. Det finns även utländska undersökningar som ger belägg för detta. Bl. a. finns det en stor engelsk undersökning, och jag tror att skolmyndigheterna i London numera är helt på det klara med att man gjort misstag genom att satsa på ett betydande antal storskolor. Vi måste i vårt land snabbt dra slutsatserna av dessa negativa erfarenheter och sätta stopp för planeringen av alltför stora skolor. Målet för vår undervisning är ju att fostra — ja, jag säger med avsikt fostra — ungdomarna till harmoniska och kunniga människor. Jag är inte helt övertygad om att vi har klarat detta på rätt sätt. Hade vi gjort det hade förmodligen mycket sett annorlunda ut i samhället. Harmoniska människor begår normalt inte brott. Harmoniska människor har ingen anledning att hemfalla åt narkotikamissbruk osv. Vi satsar mycket pengar på att försöka klara skolans målsättning och måste då se till att satsningen på ett område inte motverkas av misstag på andra områden. Det finns brister i dagens skolsystem som vi måste komma till rätta med om vi skall få den goda skola som vi naturligtvis alla eftersträvar. En av de åtgärder som måste vidtas är att se till att skolmiljön blir sådan att vi skapar bästa möjliga lokalmässiga förutsättningar för detta. Därför yrkar jag bifall till reservationen A 1 i utbildningsutskottets betänkande nr 2.

Fru talman! Utbildningsutskottet har valt ett sätt att arbeta som gör att man i detta betänkande tar upp ett stort antal frågor av vitt skilda slag. Resultatet har bl.a. blivit att man offrar så mycket som en hel sida på frågan om utbildning för invandrare både i grundskolan och i gymnasiet. Det är ganska generöst. Utskottet besvarar egentligen de motioner som handlar om invandrare med en enda sats: Läs utskottets betänkande förra året! Har det då hänt något sedan förra året? Nej, knappast. I stort sett har utvecklingen rullat vidare, och ingen reell insats har gjorts för att underlätta invandrarbarnens utbildningssituation. Förra året lämnades i januari en partimotion från folkpartiet där man krävde omfattande åtgärder för att ge invandrarna bättre utbildningsmöjligheter. I juni månad kom invandrarutredningen med sitt första betänkande. Utredningen har på sina första sidor en sammanfattning av förslagen. Denna sammanställning överensstämmer nästan helt med folkpartiets partimotion. Det synliga resultatet blev att utbildningsutskottet avstyrkte motionen med hänvisning till den beredning som skedde av utredningens arbete. a I år upprepar folkpartiet sina krav på förbättring av invandrarnas utbildningsmöjligheter. Vad händer nu? Jo, utskottet avstyrker motionen med hänvisning till sitt betänkande från förra året. Alltså: Folkpartiet motionerar om förbättrad utbildning, invandrarutredningen föreslår samma åtgärder och utskottet avstyrker motionerna — det ena året med hänvisning till utredningen och det andra året med hänvisning till vad det skrev förra året. Man anar hur mycket arbete utskottet lagt ner på att sakligt, noggrant och omsorgsfullt pröva förslagen. Samtidigt som detta skett i utskottet har departementet ställt sig helt negativt till de blygsamma förbättringar SÖ begärt. Vi riskerar tydligen att få en situation där invandrarna blir en eftersatt grupp i utbildningshänseende. I dag är vi på väg in i den situationen. Varken utskottet eller departementet tycks vara intresserat av invandrarproblematiken. Folkpartiet har krävt en översyn av statsbidragsbestämmelserna dels i fråga om viss undervisning i förskolan, dels avseende de generella bestämmelserna för invandrarundervisning i grundskolan. Förra året avstyrkte utskottet motionen med hänvisning till den diskussion som förs om statsbidragssystemet inom departementet. Detta uttalande var i sak fel. Utskottet kunde lika gärna ha sagt: ”Goddag — yxskaft”. Jag påpekade det sakligt felaktiga förra året. Den diskussion som förs om statsbidragssystemet gäller den principiella inställningen till dess funktion. Den handlar om kommunernas inflytande, om möjligheterna till rationaliseringar. Den handlar om huruvida statsbidragets storlek skall grundas på tjänster, avdelningar, antal elever eller något annat. Motionerna i år och förra året handlar om att ge statsbidrag till ett nytt område i undervisningen. Sådana förändringar har skett ganska ofta. Invandrarproblemen är ofta mycket stora och besvärande i grundskolan. I ett av de sista numren av Lärartidningen berättar en rektor från Stockholm. Han har 18 invandrarnationer representerade i sitt rektorsområde, och 23 procent av eleverna är invandrare. Låt mig ta ytterligare ett exempel från en annan del av Storstockholm. I det rektorsområdet finns ca 1070 elever. Omkring 260, eller 24 procent, är invandrare. Dessa elever kommer från 15 olika nationer. 10 lärare undervisar invandrarbarnen. Invandrarbarnen medför stora påfrestningar för skolan. Elevvården blir mycket tidskrävande. Hemsituationen är ofta en helt annan än den gängse. Kulturbrytningen mellan eleverna och hemmen är en ständig källa till oro. Resultatet blir att skolledning, lärare, kuratorer och psykologer får en orimligt stor belastning. I grundskolan är rektors och studierektors undervisningsskyldighet fastställd i förhållande till rektorsområdets poängtal, som i sin tur beror på antalet avdelningar. Den mycket stora merbelastning som invandrarbarnen medför ger inte rektor eller studierektor någon som helst lättnad i undervisningsskyldigheten. I den här situationen kan man naturligtvis säga att det är synd om skolans personal. Men det är än värre synd om skolans alla andra elever, som blir lidande för att skolledningen måste ägna särskilt mycket tid åt en viss grupp elever. I den kommun det här gäller har man inrättat en tjänst hos skolstyrelsen som invandrarkonsulent och begärt statsbidrag. Man fick inte något statsbidrag. Mot den bakgrund jag här skisserat undrar man om det kan vara riktigt att utskottet avslår motionen i vad avser en översyn av statsbidragsbestämmelserna med hänvisning till att man förra året diskuterade något annat än det som föreslogs i motionen. Reservanternas krav att Kungl. Maj:t snarast lägger fram förslag om ett samlat program med åtgärder i syfte att förbättra och förstärka undervisningen för invandrarna förefaller berättigat. Jag skall inte, fru talman, här gå igenom motionen om invandrarna punkt för punkt. Men låt mig beröra ännu ett område. Vi vet att en relativt liten grupp av invandrarbarnen går till gymnasiala skolor. Orsakerna är många. Språkliga handikapp och annan utbildningstradition är ett par. På längre sikt riskerar vi att invandrarna kan komma att få en sämre utbildning än de som är födda i Sverige. En sådan situation vore ytterst olycklig. Folkpartiet har i år precis som förra året begärt åtgärder för att underlätta för invandrarna att få gymnasial utbildning. Även i år avstyrker utskottet och hänvisar till den försöksverksamhet som förekommer. Vi anser att detta ej är nog. SÖ känner problemen och borde få ett direkt uppdrag att lägga fram förslag. Bristerna och orättvisorna är här så stora och iögonenfallande att åtgärder omedelbart måste sättas in. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationen A 3.

Fru talman! Herr Strömberg använde uttrycket goddag — yxskaft om utskottet och dess betänkande föregående år. Får jag kanske bara erinra herr Strömberg om att det i så fall gäller hela utskottet eftersom det var ett enhälligt utskottsbetänkande som förelåg vid det tillfället. Herr Strömberg kunde också, för att göra bilden fullständig, ha tillagt att det inte är mer än fyra månader sedan riksdagen tog ställning till motioner av samma karaktär som de nu föreliggande. Utskottet var enhälligt. Det gjordes en mycket ingående undersökning, myndigheter hördes osv. Utskottet kom då fram till att det var tillräckligt med den verksamhet som var i gång — utredningar, försöksverksamhet m.m. — och att det inte fanns anledning för utskottet att begära att riksdagen skulle göra något speciellt uttalande. Nu har herr Strömberg själv här från talarstolen redovisat utskottets betänkande vid fjolårets riksdag, och jag finner inte någon anledning att upprepa vad vi vid det tillfället sade. Att vi är kortfattade beror helt enkelt på att vi, med hänsyn till den korta tid som har förflutit sedan utskottet senast yttrat sig, inte har funnit det påkallat att upprepa allt vad vi då hade att anföra. Det var en partimotion förra året — det är alldeles riktigt — med partiordföranden i spetsen. I år föreligger såvitt jag förstår ingen partimotion av den karaktären, eftersom det är enskilda ledamöter som har motionerat och upprepat vad man tidigare sagt.

Låt mig Nr S1 då framhålla att såväl departementschefen som utskottet — utskottet Onsdagen den sade det i fjol och upprepar det i år — uttalat att det är angeläget att 5 april 1972 invandrarbarnen får en ställning jämbördig med den som svenska barn —L — — — får. Departementschefen säger också att han finner det angeläget att FS or åtgärder vidtas inom skolans ram för att underlätta invandrarbarnens situation. Men, herr Strömberg, när departementschefen säger att han vill ha ytterligare underlag för ställningstaganden i olika frågor, så har vi inom utskottet böjt oss för det. Vi har ansett att det är bärande. Men det betyder inte — och det vill jag betona — att det inte finns intresse hos utskottet för invandrarnas situation och deras problem. Fru talman! Jag finner inte anledning att gå närmare in på detaljer i de motioner som väckts. Jag hemställer om bifall till utskottets förslag, som innebär avslag på reservationen A 3.

Fru talman! I fråga om statsbidragssystemet hände det som hände förra året. Jag har inte i sak fått något svar på min fråga, och jag förstår detta — det är ett så pass invecklat system att det inte är lätt att behandla det från talarstolen. Jag skall därför inte ytterligare uppehålla mig vid frågan utan konstaterar bara att ingen har försvarat utskottets ställningstagande i sak. Vi talar här om invandrarbarn, och jag har kritiserat att man inte förbättrar situationen för dem, Utskottet säger att man vill vänta och se, och utskottets talesman sade nyss att detta också är statsrådets mening. Ja, visst kan man vänta och se och visst kan man vänta med förslagen. Men enligt min uppfattning är det angeläget att man gör någonting och gör någonting nu. Ty för varje år som går är det en årskurs invandrarbarn som lämnar grundskolan, och ju längre vi väntar, desto fler invandrarbarn lämnar skolan och desto fler invandrarbarn får det besvärligt.

Fru talman! Vi har i vårt land anledning att vara tacksamma över de positiva möjligheter till utbildning som skapats genom de stora skolreformerna, som rönt bred uppslutning från de politiska beslutsfattarna. Alla partier har varit överens om att skapa jämlikhet och rättvisa, så att alla skall kunna få den utbildning de önskar. När jag sagt detta vill jag nämna något om de svårigheter som finns på skolans område och deras orsaker. Att det finns många och stora problem i vår skola är det väl ingen som känner förhållandena som vill eller kan förneka. Att vi inte alltid lyckats med våra många skolreformer måste vi också erkänna. Årets många motioner bekräftar detta. Att skolan skulle bli problemfri är det väl ingen som drömt om, men det allvarliga är att vi inte lyckats eliminera problemen utan att de hopat sig och håller på att bli oss övermäktiga. Risken finns — och den är mycket stor — att problemen blir så många 131 och svåra att de kan äventyra det positiva som skolreformerna har inneburit. Nu kan man söka efter och ange orsakerna till dagens skolsituation, och säkert finns det många orsaker. Det har t.ex. talats om de stora skolanläggningarna med alltför många elever. Säkert kan de vara en orsak till vissa problem. Bristande tid och resurser för en omfattande elevvård är ett par andra orsaker som nämnts. Om lärarna fick mera tid och bättre utbildning, så att eleverna i förtroende kunde vända sig till dem med sina problem — och problem uppstår lätt i tonåren — skulle många svårigheter därigenom undanröjas. En annan orsak, som inte hör till de mindre, är den ovisshet som många elever nu har hamnat i och som gör att de frågar sig: Kan jag få så höga poäng att jag får studera vidare som jag tänkt? Och om jag får studera vidare, finns det då något jobb för mig när jag är färdig med studierna? Det finns i dag också en trötthet, en likgiltighet, en lust att hoppa av — till vad? — som har sin grund i denna ovisshet. Möjligheterna för den ungdom som studerar i dag att få den meningsfyllda uppgift som man drömt om under studieårens möda har krympt oroväckande och skapar oerhörda problem. När vi i dag skall ange orsakerna till problemen tror jag det är viktigt att ha i minnet att man inte kan hänföra problemen bara till skolans område. De finns också utanför skolan. Det finns något i den allmänna utvecklingen som på ett särskilt sätt besvärar skolan. När vi veckan före påsk behandlade justitieutskottets betänkande om polisverket och då debatterade den tilltagande brottsligheten yttrade herr Yngve Persson i Stockholm bl.a.: ”För mig är fakta mycket oroande. Jag påstår, herr justitieminister, att vi håller på att i snabb takt — vi är där redan delvis — g in i ett rättslöst samhälle, där krafter som inte har någonting med vår samhällssyn i arbetarrörelsen och demokratin att göra får breda ut sig på ett orimligt sätt.” Det är bl.a. detta som orsakar många skolproblem. Knark, mellanöl, stöld etc. är inte bara samhällets problem utan också skolans. Jag är övertygad om att en avgörande orsak — och jag tror att en stor majoritet av föräldrarna i vårt land instämmer häri — är att vi inte har givit ungdomarna den vägledning och fostran som de är i behov av för att kunna anpassa sig till vårt demokratiska samhälle. Här har samhället och hemmen sitt stora ansvar, men det måste vara en angelägen och avgörande målsättning för vår skola att ge eleverna denna hjälp, inte minst med tanke på att många negativa krafter och även en del massmedier påverkar ungdomen i negativ riktning och inte ger de unga någon hjälp till samhällsanpassning och anpassning till samhällets spelregler. Demokratins samhällsform och livsform ger den största friheten, ställer de största kraven och lägger det största ansvaret på individerna. Demokratin är ingen fullkomlig samhällsform, utan den behöver utvecklas men också skyddas, eftersom den har många fiender. Demokratin står och faller med karaktären hos de individer som bär upp den. Det förblir därför en av skolans mest avgörande uppgifter att utveckla och förstärka de egenskaper som bygger upp demokratin. Själva ordet fostran har inte någon stor plats i den senaste läroplanen för grundskolan. Varför? Man använder där formuleringar som ”personlighetsutveckling”. Men personlighetsutveckling förutsätter fostran. Med fostran menar vi inte något som hindrar eleverna i deras utveckling utan något som hjälper och vägleder dem. Är orsaken till att fostran är borta, att vi tvekar om rätten och möjligheten att fostra genom skolan? Eller vet vi inte vad vi skall fostra till? Har vi inga höga mål att visa ungdomen mot? Är inte bristen på fostran orsaken till många av de svårigheter som skolan kämpar med? Läroplanen har bestämt uttalade värderingar som skolan skall stå för. Klart uttrycks den grundläggande värderingen i följande anvisning: ”Att väcka respekt för sanning och rätt, för människans egenvärde, för människolivets integritet är en huvuduppgift.” En neutral hållning från skolans sida är en omöjlighet. I min motion har jag talat om samvetets funktion. I demokratin vädjar vi ytterst till samvetet — de demokratiska spelreglerna har ingen annan avgörande grundval — medan diktaturen upprätthålles genom tvångsmedel. Människans samvete måste utvecklas för att reagera och reagera rätt. Det är viktigt att de som i dag utformar skolan inte avhänder ungdomen denna väsentliga undervisning. Någon ersättning finns inte. Detta berör inte minst sexualoch samlevnadsundervisningen. Det ingår i analysen av demokratin inom ämnet samhällskunskap. Det hämtar väsentligt material från Bibeln i religionsundervisningen. Det gäller skolans grundläggande hållning och behandling av eleverna. Man kan inte — det är jag medveten om — genom lagstiftning forma karaktärer, men man kan genom undervisningens innehåll och personligt föredöme främja de ungas karaktärsutveckling. Några citat: Olof Palme yttrade i skolveckan 1970: ” Den internationella solidariteten behöver förankras i människor. Det krävs kunskap och förutsätter en debatt som påverkar våra attityder.

U Thant yttrade i en intervju vid sin avgång: ”Vi lever i en värld som är full av larm, och vårt samvete är bara en svag liten röst i vårt innersta.

Det märkligaste i detta sammanhang förefaller vara att ”manifestet” avtryckts i en lärartidning. Jag citerar följande meningar: ”Vi har gett er tid i nästan två årtionden att göra oss starka, starka i kärlek, starka i god vilja — men ni har gjort oss halvstarka .

Fru talman! I den franska pocketbokserien ”La Suede en question” har utkommit en bok om den svenska skolan ”Ny skola — nytt samhälle”. För utbildningsministern måste boken utgöra en kär läsning som en bekräftelse på att utbildningsministeriets propagandamaskineri fungerat utmärkt. Om vår nioåriga grundskola i jämförelse med andra länders sägs bl. a: ”Om de flesta länder har en nog så snårig skolkarta, fylld av omvägar och återvändsgränder, så är den svenska skolan att förlikna vid en motorväg. Gör det färden långtråkig? Det verkar inte så. I varje fall vet man vart man färdas, man kör på utan ryckigheter, men tappar inte bort vägen, och vilken motorstyrka man än är utrustad med, kommer man fram i tä Ja, man kommer fram i tid, men för alla som färdas någonstans är det också av intresse i vilket tillstånd man kommer fram. Då skulle jag vilja läsa ett par rader ur den rapport om verksamheten inom den mentalhygieniska skolhälsovården som är fogad till skolöverläkarens i Stockholm redogörelse för skolhälsovården under läsåret 1970/71, daterad nu i mars 1972. Där sägs apropå problemen behandlade på de psykiatriska mottagningarna: ”Problemens art varierar med elevernas ålder. Värd att uppmärksamma är frekvensstegringen beträffande flickorna från lågtill högstadiet, vilken nästan helt betingas av frånvaro av avsevärd omfattning och oklar anledning. Denna föranleds av många orsaker, från genuin skolleda hos för övrigt friska individer till djupgående mental ohälsa. Bland en stor grupp elever av bägge könen syns pubertetsfenomen i förening med ständigt uteblivna framgångar i skolkonkurrensen leda till en depressiv reaktion, som driver eleven in i en ond cirkel av sjunkande prestationer och tilltagande passivitet och skolfrånvaro. Till detta mönster adderas dess värre ej sällan andra asociala symtom” — t.ex. missbruk. ”Åtgärder för att bryta nyss beskrivna negativa uttryckningstendenser diskuteras ideligen i skolornas elevvårdsgrupper, varvid man gång på gång får anledning beklaga bristen på alternativa utbildningsvägar och tvingas acceptera improvisationer av typen "förlängd pryo”.” Fru talman! Detta är fakta bakom vilka döljer sig djupt mänskliga tragedier. Sådana har alltid förekommit bland såväl ungdom som äldre, men det är ökningen som är oroande. Och än mer oroande är ovilligheten hos dagens skolansvariga att ta fasta på de alternativ, som diskuteras av sakkunskapen och som förts fram av moderata samlingspartiet under många år — tanken på alternativa utbildningsvägar lämpade efter barnens och ungdomarnas individuella förutsättningar. Nu finns inte den möjligheten, och den stora satsningen måste begränsas till elevvården. Därför har vi SIA. I läroplanen för grundskolan, Lgr 69, definieras elevvård så att skolan skall söka hjälpa varje elev att lära känna sig själv, att på egen hand bilda sig en uppfattning om de uppgifter som skola och samhälle ställer, att komma till rätta med personliga problem och att så långt som möjligt utveckla sina olika egenskaper. Vad läroplanen inte tar ställning till är hur den skola skall vara formad som ger eleven möjlighet till denna aktivitet på självkännedomens område. Den nya skolan har trots sina specialinsatser på elevvårdens område skapat förhållanden som har försvårat elevernas möjligheter till anpassning till skolsystemet, som det nu är utformat. Vi har, som här har berörts tidigare i dag, gigantiska skolenheter, borttagande av regler och föreskrifter samt alltför liten tid för barnens individuella samvaro med lärare och stigande motsättningar mellan utbildningsansvariga och föräldrar. Utbildningsutskottet har behandlat en motion om utökad föräldrautbildning. Herr Nordstrandh och jag har inte reserverat oss till förmån för motionens yrkande. Det beror inte på att vi på något sätt ställer oss negativa till föräld rautbildning som sådan, tvärtom. Men situationen är i dag sådan att vi varken av ekonomiska eller humanitära skäl har råd att i första hand satsa på förbättringar för de redan välanpassade, och vilka är det vi når med en föräldrautbildning? Det är ännu så länge inte problembarnens föräldrar eller låt mig säga barnens problemföräldrar. Dessutom har riksdagen beslutat om en försöksverksamhet när det gäller föräldrautbildning. Det allra viktigaste måste vara att dra erfarenhet av denna och försöka finna ut vilka åtgärder som bör vidtagas för att få alla föräldrar att ställa upp i fruktbart samarbete med skolan. Elevvården får inte bli kulisser — och sittande utredningar har en tendens att tjänstgöra om inte som kulisser så som fördragsgardiner tills förslagen är lagda. Men elevvården får heller inte uteslutande bli reparerande. För att ge sken av elevvård satsar vi i dag på skolpsykologer, samarbetsformer och kuratorer; dessa är absolut nödvändiga för att reparera redan skedda skador men cyniska som ersättning för den förebyggande vård som borde vara det mest elementära i all människovård. Hur känner sig föräldrarna till det ökande antal elever, som grips av skolleda eller börjar knarka eller sniffa thinner? Upplever de sig själva som ansvariga för barnens missanpassning? Vi vet alldeles för litet om detta. Vad vi vet är att all kunskap, som kan förmedlas till föräldrar om barn och barns beteende är av godo. Men det är lika betydelsefullt att de utbildningsansvariga skaffar sig samma kunskap. Kanske kan SIA där göra nytta. Rapporterna från dagens skolsituation är i alla händelser alarmerande, och detta gör föräldrarna oroligare än någonsin. Denna oro dämpas inte med en förbättrad föräldrautbildning utan genom tillskapande av en skola, till vilken föräldrar med tillförsikt kan sända sina barn, medvetna om att skolan är till för barnen, inte barnen för skolsystemet. Fru talman! Moderata samlingspartiet står bakom två reservationer. Jag skall be att få yrka bifall till reservationerna A 1 och A 2 vid punkten 1. Jag tror att riksdagsbeslut i enlighet med dessa reservationer i någon mån skulle råda bot på de negativa verkningar vi i dag upplever på skolområdet.

Herr talman! ”Strukturförändringar i näringslivet leder till att nya grupper hamnar i riskzonen för en ogynnsam utveckling. Barnfamiljer som bryter upp från sin miljö och flyttar till nya och delvis anonyma områden i de stora tätorterna kan riskera omställningssvårigheter liksom barnfamiljer som blir kvar i glesbygden med avtappade resurser. Speciellt utsatta är den invandrade arbetskraftens familjer. Samhället har ansvar för att de grupper som hamnar i riskzoner på grund av näringslivets behov av ny och rörlig arbetskraft garanteras en utbyggd trygghet. De omställningar som en flyttning innebär kan leda till ett främlingskap mellan barn och föräldrar, i de fall där barnen lättare integreras genom kamratsamvaro, medan föräldrarna inte upplever samma möjlighet att växa in i den nya miljön.” Herr talman! Så beskriver barnstugeutredningen i sin diskussions-PM den situation som är verklighet för många, många barnfamiljer i dag. Det är en situation som ställer dagens unga föräldrar inför problem som de förståeligt nog många gånger har svårt att bemästra. Man förlorar kontakten bakåt, med släkt och vänner, kontakter som kan innebära trygghet, och man saknar referenser till den nya miljön. Att i den situationen till sina barn överföra för den nya miljön relevanta kunskaper och erfarenheter är inte lätt. Många föräldrar skulle i den situationen behöva det stöd som en utbyggd föräldrautbild ning kunde ge. Inom den politiska kvinnoorganisation där jag är verksam, Centerns kvinnoförbund, är kravet på föräldrautbildning en ständigt återkommande fråga. Kravet kommer från unga medlemmar mitt inne i föräldrarollen, kvinnor som starkt upplever sin egen osäkerhet och sitt behov av bättre kunskaper. Det gäller kunskaper om barns fysiska utveckling och vård, men det gäller kanske framför allt kunskaper om barns psykiska utveckling. Jag har väldigt svårt att förstå vad det är som gör att utskottsmajoriteten är så kallsinnig just till detta utbildningskrav. Om man i dag inte är helt på det klara med vilka vägar man skall gå för att nå det bästa resultatet, kan ju detta inte vara ett skäl för att inte göra något alls. I motionen 1105 har skissats tänkbara utbildningslinjer där man utgått från att utbildningen, för att nå så många som möjligt, bör knytas till de för föräldrar och barn naturliga anknytningspunkterna: mödravårdscentral, BB, barnavårdscentral, barnstuga och skolans föräldrakontakt.

När fru Sundberg här strax före middagspausen talade om att hon och hennes partikamrater inte kunnat ansluta sig till reservationen 4 därför att, som hon uttryckte det, ”vi inte har råd att satsa på de redan välanpassade”, då kan detta inte bero på något annat än att hon inte läst motionen. Den handlar nämligen just om hur vi skall kunna komma fram till metoder för att nå samtliga föräldrar. De välanpassade har ju redan möjligheter. När utskottsmajoriteten avstyrker motionen hänvisar man till riksdagens skrivelse den 25 november 1970 vari anmälts beslut i anledning av motionerna 1:188 och II:214 om försöksverksamhet med föräldrautbildning. Skrivelsen har den 12 februari 1971 av Kungl. Maj:t överlämnats till skolöverstyrelsen för beaktande. Utskottet hänvisar också till att frågan om försöksverksamhet med föräldrautbildning utförligt behandlats av utbildningsutskottet 1971 i betänkande 30. Men även i detta betänkande hänvisade utskottet till riksdagens skrivelse 1970. Då var utskottet enigt därför att man trodde att något skulle hända med anledning av denna skrivelse. Det faktum att ingenting hänt är orsaken till att frågan på nytt väckts motionsledes och också anledning till att vid utskottets betänkan Herr talman! Jag ber med detta få yrka bifall till reservationen 4 vid föreliggande betänkande.

Herr talman! Fröken Andersson har just utförligt motiverat behovet av en effektiv föräldrautbildning. Jag har inte mycket att tillägga på den punkten, utöver vad hon sade, och vad som står i folkpartiets och centerpartiets gemensamma partimotion. Det skulle i så fall vara att påpeka den betydelse som en föräldrautbildning skulle kunna ha för frågan om barnmisshandel. Det är naturligtvis ingen som tror att de allra svåraste fallen av barnmisshandel skulle kunna förebyggas genom en föräldrautbildning. Men vi får inte bortse från att det också i dag — utöver de kanske tiotalet svåra fall som upprör allmänheten varje år — i många familjer förekommer en lindrigare form av både fysisk och psykisk barnmisshandel som helt enkelt sammanhänger med okunnighet om hur barn reagerar, vad barn tål och hur barn skall uppfostras. Som ett exempel kan jag nämna en undersökning som nyligen gjordes, där ungefär en tredjedel av de tillfrågade ansåg att man skall använda stryk i barnuppfostran. Hur bör en föräldrautbildning läggas upp? Naturligtvis bör grunden läggas i skolan. Både i grundskolan och i gymnasieskolan bör eleverna behandla familjeproblem, Där kan göras mycket för att skapa förutsättningar för ett lyckat föräldraskap, när eleverna blir äldre. Men den verkliga lusten att lära hur man uppfostrar barn infinner sig inte förrän barnet finns eller i varje fall är på väg. Det är därför viktigt att man då har tillgång till en utbildning både om de konkreta praktiska problemen med hur man sköter småbarn och om de psykologiska uppfostringsfrågorna. Och det är viktigt att den utbildningsmöjligheten återkommer allteftersom barnen växer, och att föräldrarna påminns om möjligheten att få utbildning allteftersom nya problem uppstår när barnen blir större. Utbildningen kan anknytas, som fröken Andersson sade, till mödravårdscentral, till barnavårdscentral, till daghem, till förskola och till skolans föräldraverksamhet. Naturligtvis kan också TV och radio spela en viss roll. Det är värdefullt att en föräldraskola har börjat i TV 2:s regi, men det räcker inte. Minst lika viktigt, som att man får tillgång till kunskap, är att man får möjlighet att diskutera i grupp med föräldrar som är i samma situation och med experter på de här frågorna. Det finns en hel del olösta problem när det gäller innehållet i en föräldrautbildning, när det gäller organisationen och framför allt hur man skall få föräldrarna att delta i utbildningen. Därför behövs försöksverksamhet, och den måste vara brett upplagd. Man borde välja ut vissa kommuner och där ordna en försöksverksamhet som verkligen tar sikte på deltagande av alla. Vi är ju medvetna om, att det svåraste är att nå de föräldrar som bäst behöver den här utbildningen. Därmed är inte sagt att man bara satsar på de redan välanpassade, även om det i första hand är föräldrar utan stora problem, som kommer att anmäla sig till utbildning en. Det viktigaste är ju att förebygga svårigheter. Förebyggande verksamhet är säkert i detta fall, liksom i så många andra, en mycket god affär, fru Sundberg. Nu har vi fått höra, när den här frågan tagits upp i riksdagen år efter år, att saken är under beaktande i skolöverstyrelsen. Också på andra håll har man uppmärksamheten riktad på problemet, som det brukar heta. Men därmed undanröjs inte svårigheterna. Det ger ju ingen föräldrautbildning att saken är under beaktande. Det är just, som fröken Andersson sade, därför att ingenting händer i praktiken, som det finns en reservation till utbildningsutskottets betänkande på den här punkten. Man kan onekligen förvåna sig över att familjeministern, som nu varit verksam i fem år, om jag inte har räknat fel, under denna tid inte har lyckats åstadkomma något som helst resultat i praktiken när det gäller föräldrautbildningen. Man kunde ju tycka att en ny familjeminister först skulle fråga sig: Hur skall jag nu verka, för att ge familjerna en chans att på bästa möjliga sätt fylla sin uppgift? Det måste ändå vara den första försvarslinjen mot alla barnoch ungdomsproblem, men här har ingenting hänt i praktiken. Herr talman! Jag skall be att få sluta med att citera, vilket jag har gjort tidigare, en uppmaning som riktades till familjeministern vid en utställning i Kulturhuset i den här byggnaden, anordnad av föreningen Barnens rätt i samhället: ”Du är familjeminister. Problemet med barnmisshandel är Ditt problem. Det finns många sätt att förebygga barnmisshandel. Ett är att undervisa dem som sätter barn till världen. Hur mycket gör Ditt departement för att sprida barnkunskap till föräldrar? Barnuppfostran är ingen medfödd egenskap i vårt samhälle. Den gamla storfamiljens trygghet, där många hjälptes åt med problemen, är borta. Många föräldrar känner sig svikna av samhället, osäkra och ängsliga. Och det är just unga och ängsliga föräldrar som ofta slår sina barn. Särskilt utsatta är småbarn, de mest hjälplösa. Det visar den nya SIFO-undersökningen. Camilla Odhnoff, Du måste få i gång föräldraundervisning. Du måste få i gång upplysning och information till föräldrarna.” Herr talman! Det är ju inte familjeministern som står till svars i dag. Jag tror att samma uppmaning lika gärna kunde riktas till utbildningsministern, som har den fördelen att han är här i kammaren och kan svara. Varför görs ingenting i praktiken för att få till stånd en föräldraskola?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

Herr talman! Jag vill börja med att ställa mig bakom kravet på kristna skolor med stöd från stat och kommun. Det är egentligen bara en del av kravet på enskilda skolor över huvud taget. En sådan valfrihet för föräldrarna rimmar bäst med de internationella konventioner som regering och riksdag biträtt.

Att kravet på en sådan skola är rimligt har också framförts av utredningsnämnden som kyrkomötet tillsatte och som avgett sitt betänkande. I den utredningen var hovrättsrådet Lindelöw ordförande. Jag tycker att våra liberala vänner i denna kammare borde kunna stödja ett förslag som går ut på valfrihet. Den måste gagna både det pedagogiska arbetet och barnens utveckling.

Vi har i motionen 704 fört fram tanken på konfessionell kristendomsundervisning. Därmed vill vi inte förkasta den s.k. objektiva religionsundervisning som förekommer i grundskolan, men väl vill vi komplettera den med s.k. konfessionell kristendomsundervisning, förslagsvis förlagd till tiden för ”fritt valt arbete”. Ett sådant arrangemang skulle i varje fall till en del tillgodose önskemålen från de föräldrar som i dag med kraft yrkar på kristna skolor för sina barn. Dessutom skulle det i 7:an och 8:an kunna finnas fora för en gedigen konfirmationsundervisning där skolans hela arsenal av pedagogiska hjälpmedel kunde nyttjas och göra denna undervisning meningsfylld. Detta om detta. Jag skulle också vilja säga några ord om föräldrautbildningen. Det är inte så som någon talare påstod nyss, att moderaterna helt tar avstånd från reservationen 4. Det vore mig helt främmande. Jag motionerade i denna fråga redan i mitten av 1960-talet. Redan då meddelades det, som herr Romanus sade, att man hade saken aktuell och följde den och intresserade sig för den. Jag vill minnas att det sades redan 1965 Beträffande den konfessionella kristendomsundervisningen hade jag en liknande motion i fjol. Utskottet hänvisar i år till vad man skrev förra året. Men den hänvisningen är olycklig. Vad man då anförde som svar på motionsyrkandet var nämligen sakligt fel. Man anförde att ”mycket stor frihet förutsatts råda i fråga om val och utformning av aktiviteter inom det fritt valda arbetet. Något principiellt hinder råder inte för eleverna att ägna sig åt uppgifter inom arbetsområden av religiös eller ideell karaktär.” Detta är som sagt inte alls tillämpligt på yrkandet om konfessionell kristendomsundervisning, eftersom bestämmelserna för fritt valt arbete inte är tillämpliga för kompletterande undervisning. Och detta är just vad det är fråga om. Dessa hindrande bestämmelser anförde statsutskottet i sitt utlåtande nr 8 år 1970, då man behandlade motioner i samma fråga. Det är visserligen god konfessionell kristendom att den ena handen inte vet vad den andra gör, men när två utskott behandlar samma fråga bör väl det ena ta reda på vad det andra har skrivit i ärendet. Jag vill nämna ytterligare ett par saker om föräldrautbildningen, som jag har stor sympati för. Det har sagts att det är väsentligt att skolan ger våra ungdomar en trygg och stimulerande miljö. Men skall skolan nå det målet måste den också kunna räkna med föräldrar som har bättre förutsättningar att fostra sina barn till riktiga och harmoniska människor. De många konflikterna i hemmen får vi sannerligen inte ur världen genom att avfärda det s.k. traditionella äktenskapet, som många menar, och ersätta det med andra, friare samlevnadsformer. Samlevnadssvårigheterna följer inte formerna utan människorna, och det kommer alltid att vara problem i alla samlevnadsformer. Föräldraskolan eller samlevnadsskolan, hur man vill uttrycka det, är tvivelsutan en del av lösningen. Jag tycker dock att man borde observera att föräldraskolan måste sättas in innan föräldrarna är föräldrar. Men jag tror inte att yrkandet i den motion som är väckt från mittenpartierna utesluter detta. Jag vill, herr talman, ansluta mig till reservationerna 1, 2 och 4.

Herr talman! Herr Werner sade att samlevnadssvårigheterna inte följer samlevnadsformerna. Nej, det är just det, herr Werner. Och det är just av det skälet som skolan inte skall hålla fram någon speciell form som den idealiska. Man kan nämligen skapa konstlade problem, framför allt för barnen men även för föräldrarna, om man framhåller någon viss samlevnadsform som speciellt värdefull framför alla andra. Vi kan inte komma ifrån det faktum att det i dag finns många barn i våra skolor vilkas föräldrar lever på annat sätt än i det konventionella äktenskapet, antingen de lever tillsammans eller är åtskilda. För de barnen kan man skapa mycket stora problem om de i skolan skall behöva känna det som om deras hem vore ett sämre hem bara på grund av föräldrarnas samlevnadsform. Herr talman! Jag har begärt ordet för att motivera varför utskottet inte i år velat tillstyrka motionen 1105, som behandlar föräldrautbildningen. Det ställningstagandet har alls inte att göra med en negativ inställning till betydelsen av att föräldrarna genom samhällets försorg får så god hjälp och kunskap som möjligt för att kunna fylla sin föräldrafunktion, utan det har att göra med för det första att vi tror att frågan måste sättas in i ett vidare sammanhang, för det andra att motionens yrkande i dag är överspelat. Vi har redan, som det sägs i utskottsbetänkandet, under tidigare år utförligt behandlat de här frågorna och pekat på de olika former för föräldrautbildning som skulle kunna komma i fråga. Det har ingenting hänt i den här frågan, säger Gabriel Romanus och fröken Andersson i Stockholm, fastän skolöverstyrelsen i anledning av ett riksdagsbeslut har fått i uppdrag att utreda de här sakerna. Men på den punkten är ni definitivt ute med bristande kunskaper och med felaktig information. Det har nämligen hänt en del efter detta. För det första har barnstugeutredningen i en preliminär diskussions promemoria framlagt ett förslag om hur föräldrautbildningen skall kunna organiseras i den framtida barnstugeverksamheten. Där talar man om en föräldrautbildning i tre steg: i grundskolan, i gymnasieskolan och riktad direkt till föräldrarna i anknytning till barnavårdscentraler, mödravårdscentraler, skolor och barnstugor och på annat sätt. Efter det att det här förslaget lagts fram av barnstugeutredningen i diskussionspromemorian har utredningen fortsatt att arbeta med frågan, och avsikten är att barnstugeutredningen mera detaljerat skall syssla med den i sitt andra betänkande, som kommer att avges efter huvudbetänkandet och som skall handla om utbildningsfrågorna. Det har jag fått veta vid samtal med företrädare för barnstugeutredningen. För det andra har regeringen den 5 november 1971 givit socialstyrelsen i uppdrag att sätta i gång försöksverksamhet i anknytning till barnstugeutredningens preliminära förslag. Socialstyrelsen har fått 250 000 kronor i administrationsbidrag och 2 miljoner kronor till försöksverksamhet i kommunerna i det här sammanhanget. I den promemoria, där de olika detaljfrågor som skall tas upp behandlas, finns också två punkter som direkt anknyter till de här frågorna. En av dem handlar om ett utbyggt och fördjupat samarbete mellan föräldrar och personal vid barnstugorna för att man där skall finna en väg att ge föräldrarna kunskap och att gemensamt diskutera barnens utvecklingsproblem. En annan punkt handlar om socialt förebyggande barnavård och uppsökande verksamhet. På båda de här punkterna pågår nu planeringsoch förberedelsearbete vid socialstyrelsen inom en speciell arbetsgrupp. Det hålls i dag konkreta överläggningar med ett flertal kommuner, och man kommer under våren och sommaren att göra en utvärdering, som i höst kommer att ge till resultat konkret försöksverksamhet. Vad man begär i motionens kläm och vad vi diskuterar i dag, det är alltså redan på gång, herr talman, och det finns därför inte något skäl för riksdagen att fatta ett särskilt beslut i den här frågan. Avslutningsvis vill jag också upprepa att frågan om hjälp och stöd och ökade kunskaper för föräldrarna i deras föräldrauppgift måste sättas in i ett vidare sammanhang. Det rör sig här om att skapa en miljö som bättre tillgodoser barnens och barnfamiljernas behov än den som vi har i samhället i dag.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
Herr talman! Fru Dahl missförstod mig. Hon citerade vad jag sade, att samlevnadssvårigheterna inte följer formerna utan följer människorna. Samlevnadsformerna diskuterade jag inte alls. Jag nämnde det traditionella äktenskapet och de andra, friare samlevnadsformerna, men detta var inte poängen i vad jag sade, utan det var just att hur människor än lever samman så kommer de alltid att dras med samlevnadssvårigheterna. Formerna löser inte frågorna därvidlag, och därför behöver vi för människans skull samlevnadsundervisning. Det är gott och väl att nu höra vad fru Dahl säger om allt detta som är på gång. Jag vill dock upprepa vad jag sade, att föräldraundervisning måste börja innan föräldrarna är föräldrar. Därför skulle jag helst vilja se ett samlat skolämne på schemat, dvs. samlevnadsundervisning för ungdom.

Herr talman! Jag noterar först med tillfredsställelse den positiva inställning som fru Dahl gett till känna här i dag när det gäller föräldrautbildningen; den har tyvärr inte kommit till uttryck tidigare. Hon säger till och med att man ”inte i år” har kunnat biträda motionen. Det tyder på att man kanske kan göra det nästa år. Fru Dahl säger att de som har motionerat och vi som har yttrat oss här i dag har haft bristande kunskaper om hur det ligger till. I så fall har också utskottet haft bristande kunskaper om hur det ligger till, för vid utskottsbehandlingen har inte något av detta förts fram som fru Dahl talade om nu. Att barnstugeutredningen har sysslat med denna fråga var ju ingen nyhet. Det var barnstugeutredningen som jag själv refererade när jag talade här förut, den lämnade sin diskussions-PM 1968, långt innan såväl 1970 som 1971 års motioner behandlats. Den begränsade försöksverksamhet som initierats av barnstugeutredningen innebär försök med barnstugeverksamhet med föräldrakontakter, men det är någonting helt annat än den föräldrautbildning som motionärerna har begärt.

Herr talman! När man inget vill göra eller i varje fall inte vill göra någonting snabbt, då säger man ungefär som fru Dahl sade, att det här måste ses i sitt vidare sammanhang. Det är en av de vanligaste ursäkterna när man vill säga nej till en begäran om att någonting konkret skall ske, och så är det också i detta fall. Det är inte riktigt när fru Dahl säger att det här yrkandet är överspelat och sedan hänvisar till barnstugeutredningens PM och en viss försöksverksamhet. Barnstugeutredningens PM är icke alls något detaljerat förslag till hur man skall få till stånd en föräldrautbildning. Det är mycket löst skisserade tankegångar — mycket sympatiska i och för sig — och de har ännu inte lett till någon konkret åtgärd. De försök, som fru Dahl hänvisar till, gäller ju det begränsade antal föräldrar som har sina barn i förskola — vilka kontakter man skall få där. De gäller också den uppsökande verksamheten i de fall där man har problem. Men en föräldraskola, för alla som väntar att bli föräldrar och som blir föräldrar, är ju någonting helt annat, som fröken Andersson påpekar. Att fru Dahl över huvud taget kan dra upp detta visar att hon inte har förstått vad den här motionen går ut på. Utskottet nämner det heller inte i sitt betänkande. Det beror väl på att utskottet i övrigt bättre än fru Dahl har förstått vad vi talar om, nämligen en föräldraskola för alla och inte bara för en begränsad kategori. Att tala om att motionärernas och reservanternas yrkande skulle vara överspelat på grund av denna mycket begränsade verksamhet är verkligen avslöjande för vilka ambitioner fru Dahl har när det gäller en föräldraskola. Fru Dahl betygar att det inte finns någon negativ inställning hos henne — eller hos regeringen, får man förstå — till föräldraskolan. Nej, det kan jag också tro. Exempelvis i fackföreningsrörelsens familjepolitiska program finns det upptaget ett krav på föräldraskola. Det är bara det, att positiva ord inte räcker. Som herr Werner i Malmö nämnde har saken år efter år tagits upp i riksdagen, och man har hänvisat till att detta är under arbete, under utredning, under beaktande osv. Men det händer ingenting i verkliga livet — det är detta som är problemet och det är därför som det nu finns en reservation. För ett år sedan lämnades riksdagsskrivelsen i ärendet över och för mer än ett år sedan behandlades frågan här i kammaren. Men fortfarande är det inga konkreta resultat, och det är sådana som ändå måste komma, för att man skall kunna säga att saken går framåt. Det är inte alla som kan glädjas bara åt att saken bollas fram och tillbaka mellan olika statliga organ och utredningar.

Herr talman! Jag noterar först och främst som någonting mycket glädjande att herr Werner i Malmö sade — jag gör den tolkningen — att det inte finns någon anledning att framhålla någon samlevnadsform som överlägsen en annan. Jag tycker det är en stor framgång att vi är eniga på den punkten, att skolan skall vara neutral på detta område. När jag gick upp i den här debatten hade jag tänkt mig att man skulle kunna framhäva det som varit gemensamt och inte i första hand riva upp sådana punkter där det icke råder enighet. Men efter de inlägg som gjorts här av framför allt herr Romanus tror jag det är nödvändigt att deklarera två saker. För det första har vi icke på vår sida tagit ställning för en obligatorisk och allmän föräldraskola. Vi anser inte att vi i dag har möjlighet att ta något sådant beslut, och vi har vid behandlingen i utbildningsutskottet varit starkt kritiska till att detta skulle vara den enda och rätta vägen för att stödja föräldrarna med de konkreta stödåtgärder, den kunskap och den information som de behöver få. Och om herr Romanus och fröken Andersson i Stockholm hade lyssnat på vad jag sade skulle de ha uppfattat att jag inte talade om föräldraskola, utan jag talade om stöd och meddelande av kunskap olika sätt genom samhällets försorg. Jag talade om att frågan måste sättas in i ett vidare sammanhang. För det andra vill jag verkligen invända när herr Romanus nu upprepar att ingenting har skett. Det är inte barnstugeutredningens promemoria som är det väsentligaste i det som har skett — det är riktigt. Den är bara en diskussionspromemoria och barnstugeutredningens slutliga förslag kommer. Däremot är det utredningsuppdrag som har givits till socialstyrelsen i november förra året en konkret åtgärd som man arbetar för fullt med inom socialstyrelsen. Och jag tror det vore bra om vi kunde erkänna att de här frågorna är så svåra att det inte finns några enkla patentlösningar. För det tredje har det givits andra utredningsuppdrag till socialstyrelsen av regeringen för att undersöka vad man kan göra mera allmänt för barnens uppväxtförhållanden, bl.a. med anledning av barnmisshandelsfrågorna. Dessa saker arbetar man också med. Föräldrautbildning är inte något så enkelt som studiecirklar och skolor — det är någonting mycket svårare, där man måste söka sig fram på en rad olika vägar, inte minst med direktkontakt. Och när jag talade om detta berodde det på att jag ville understryka att den här motionen på vissa punkter är förenklad.
Herr talman! Jo, fru Dahl, jag har nog — liksom fru Dahl för resten — mina meningar om de olika samlevnadsformerna. Men det är inte detta vi diskuterar — vi diskuterar inte huruvida den ena samlevnadsformen är bättre än den andra, utan vi diskuterar samlevnadssvårigheterna och hur vi skall lösa dem. Varför skall vi sedan, när det gäller föräldraskola och samlevnadsskola, nöja oss med fru Dahls vittnesbörd här i kammaren? Utbildningsministern sitter ju här och hör på; han kan väl ta till orda och berätta för oss vad som är på gång och vad man kan vänta sig. Hans ord måste ju väga tyngre än fru Dahls i detta sammanhang.

Herr talman! Fru Dahl vill att vi skall vara vänliga i denna debatt, och det skall jag gärna vara. Jag noterade att fru Dahl vill ta fasta på vad som förenar oss, att hon inte vill göra partipolitik av denna fråga och säga att det bara är socialdemokrater som kan lösa problemen. Det brukar hon i regel annars säga. Jag noterade också att fru Dahl sade att här inte finns några patentlösningar, utan att vi här har att göra med svåra frågor. Det är en stor förändring i fru Dahls uppläggning av problematiken, som jag verkligen hälsar med mycket stor tillfredsställelse. Jag hoppas bara att detta nya sätt att debattera inte är en tillfällig historia. Sedan tror jag dock att fru Dahl missförstod fröken Andersson i Stockholm och mig. Vi har inte gått in för en obligatorisk föräldraskola. Både i motionen och här i debatten har vi i stället talat om en allmän föräldraskola i den meningen, att man verkligen ser till att alla föräldrar lätt får tillgång till denna utbildning, inte bara en gång utan successivt allteftersom barnen växer och man får nya problem som man konkret skall ta itu med. Och har man inte ett sådant erbjudande är det ju över huvud taget ingen idé att diskutera om obligatorisk föräldraskola eller inte. Vad det gäller är ju att se till att det finns praktiska möjligheter för var och en att lätt få dessa kunskaper och möjligheter att tillsammans med andra, som befinner sig i samma situation, tala igenom problemen och erfara att man inte är ensam om dem. Det är en mycket viktig sak, som jag lägger in i begreppet allmän föräldraskola. Så länge man inte har en tillstymmelse till detta kan man inte säga att motionens krav är överspelat. Men det var vad fru Dahl sade. Jag lyssnade mycket noga och fäste mig vid det uttrycket. Om man säger att kravet är överspelat, så måste man ju mena att önskemålet är tillgodosett, och det är det inte. Det som återstår för fru Dahl att förklara är, vad det skulle vara för nackdel med att bifalla reservationens krav på en brett upplagd försöksverksamhet. Här gäller det alltså inte bara kontakten med dem som har sina barn på daghem och inte bara en uppsökande verksamhet som tar sikte på familjer där problem redan finns, utan det är fråga om en brett upplagd försöksverksamhet som syftar till att ge alla föräldrar lätt tillgängliga kunskaper och möjligheter till diskussion. Om man inte har tillgodosett det kravet, har man verkligen inte överspelat yrkandet i motionen. Nu svävade fru Dahl på målet och sade att detta kanske inte är den bästa lösningen. Men om man är osäker, varför då inte gå med på en försöksverksamhet?
Herr talman! Det finns inga enkla lösningar när det gäller denna fråga, sade fru Dahl i sin replik, och på den punkten är fru Dahl och jag helt ense. Det är därför vi begärt en brett upplagd försöksverksamhet just för att komma fram till vad som kan vara det bästa sättet för att nå det resultat som vi tydligen alla vill nå.
Herr talman! När jag sade att kravet i motionsklämmen är överspelat, herr Romanus, gjorde jag det därför att — och jag vidhåller det — den försöksverksamhet som ni begär redan är på gång eller förbereds, och man kommer inte ett dugg närmare lösningen eller snabbare fram om man gör som ni vill. Sedan är det heller inte alls så att den försöksverksamhet som nu planeras i anslutning till barnstugeutredningens förslag och med anledning av barnmisshandelsfrågorna riktar sig enbart till barn vid barnstugor eller till problemfamiljer. Jag förstår inte vad herr Romanus har fått det ifrån. Den uppsökande verksamheten riktar sig inte enbart till problemfamiljer. Och den föräldraundervisning som barnstugeutredningen talar om skall i första hand knytas till barnavårdscentralerna, som ju når alla föräldrar. Det är likadant med de försöksprojekt som genomförs med anledning av barnmisshandelsfrågorna. Till sist, herr Romanus! Om vi skall tala om partipolemik tycker jag att herr Romanus skulle akta sig för att kasta sten i glashus. Jag kan bara konstatera att de mycket grova angrepp som gjordes på familjeministern och på regeringen icke har fog för sig; det har faktiskt skett saker på senaste tiden med anledning av barnmisshandelsfrågorna för att få till stånd föräldrautbildning. Det vore glädjande om herr Romanus ville kvittera med att erkänna att han på den punkten hade fel.
Herr talman! Jag reagerade mot herr Werners underkännande av fru Dahl som företrädare för det socialdemokratiska partiet i denna debatt. Herr Werners motivering var att fru Dahl inte var statsråd; han ville därför att jag i stället skulle uttala mig. Ställde man det kravet på moderata samlingspartiet skulle ingen med auktoritet ha kunnat uttala sig på herr Werners partis vägnar på de senaste 27 åren.
Herr talman! Till utbildningsministern vill jag säga att jag underkände inte fru Dahl. Men utbildningsministern får väl hålla med om att Ni sitter ett par pinnhål högre än fru Dahl. Och jag gjorde bara den bedömningen att utbildningsministern måhända hade mer att komma med i detta ärende än fru Dahl. Det kan vi väl vara överens om.

Herr talman! Debatten om de enskilda skolornas vara eller icke vara har förts med olika argument. Från ett håll har det hävdats att flera privatskolor skulle kunna innebära en statsfinansiell besparing, medan det från ett annat förts fram att det skulle bli en bra bit dyrare än det utbildningssystem vi i dag har. Privatskoleanhängarna har pekat på att privatskolorna skulle kunna erbjuda en lugn och rofylld skolmiljö som motsats till stress och dålig arbetsmiljö i kommunala storskolor, medan motståndarsidan sökt finna argument för att privatskolorna i det avseendet knappast är bättre än de allmänna skolorna. Att diskutera dessa saker är förvisso inte utan intresse, men för mig är de trots allt av underordnad betydelse. Frågan om privatskolorna är en principiellt viktig politisk fråga, där olika politiska värderingar konfronteras. Socialdemokraterna vill gärna försöka monopolisera vissa politiska begrepp. För några år sedan gjorde man vad man kunde för att införliva valfriheten i den socialdemokratiska floran av honnörsord. Av många skäl gick nu inte det särdeles bra. Turen kom sedan till jämlikheten. Försöken att framställa det socialdemokratiska partiet som det enda parti som intresserade sig för jämlikhetsfrågorna blev faktiskt inte alldeles misslyckade — mycket på grund av den stundtals lätt förvirrade och ofta rätt obegåvade debatt som fördes under jämlikhetsbanerets täckmantel. Den var av ett sådant slag att varje tänkande individ nödgades ta avstånd från den och därmed fick klicken på sig att vara motståndare till jämlikhet. Men trots allt går det inte att dölja att begreppen valfrihet och jämlikhet är grundläggande också för en icke-socialistisk utbildningspolitisk uppfattning. Vi vill alla att alla så långt det över huvud taget är möjligt skall ges lika möjligheter att utveckla sina anlag och intressen. Det är en jämlikhetsuppfattning som inte kan förverkligas utan att kompletteras med valfrihet. Att stöpa alla i samma form är inte jämlikhet — det är nivellering. Att ge var och en lika möjligheter till ett fritt val — det är jämlikhet. Att försöka driva en verklig jämlikhetspolitik samtidigt som man med alla medel kringskär den valfrihet som ännu finns kvar, går helt enkelt inte. Den jämlikhetspolitiken blir snabbt en nivelleringspolitik. På samma sätt är det självfallet inte möjligt att föra en politik som ensidigt siktar in sig på att garantera och säkerställa valfriheten utan att beakta den betydelsefulla jämlikhetsaspekten. En sådan politik blir lätt en politik som verkar diskriminerande mot betydande grupper. År 1967 undertecknade Sverige — det har redan påpekats några gånger i debatten — en UNESCO-konvention mot diskriminering i undervisningen som uttryckligen slår vakt om föräldrarnas och elevernas rätt till valfrihet. Det heter i konventionens femte artikel att det ”är väsentligt att respektera föräldrars och andra laga målsmäns frihet att välja andra läroanstalter för sina barn än dem som upprätthålles av de offentliga myndigheterna”. Det är den valfriheten som vi vill slå vakt om och säkerställa — den valfrihet som denna riksdag på förslag av denna regering internationellt förpliktat sig att garantera sina medborgare. I motionen 694 har hemställts att riksdagen uttalar att utbildningspolitiken skall främja denna valfrihet. Utskottet har inte ens, såvitt jag kan se, behandlat denna hemställan. Att ge elever och föräldrar möjlighet att välja en annan skola än den som de offentliga myndigheterna tillhandahåller borde vara en självklar rättighet. I dag är den inte det. Det antal skolor som lyckats överleva utanför det allmänna skolväsendets ram är utomordentligt litet. Till yttermera visso är tillträdet till dem begränsat i och med att föräldrarna måste betala, ibland ganska dryga terminsavgifter för att få ha sina barn där. I princip kan man gå två vägar. Den ena — och det är uppenbarligen den som socialdemokratin förordar — är att likrikta hela skolsystemet så långt detta över huvud taget är möjligt. Den andra — och det är den som moderata samlingspartiet sedan länge argumenterat för — är att skapa ett utbildningsväsende som kan tillgodose såväl kraven på jämlikhet som kraven på valfrihet. Utan en generös inställning till skolformer utanför det offentligas är en sådan politik helt enkelt inte möjlig. Det är självklart att det — även om man skulle välja den andra vägen, moderata samlingspartiets väg — måste råda en betydande likformighet inom skolväsendet. Undervisningen i samtliga skolor i landet måste vara någorlunda enhetlig, och skolorna måste svara mot vissa krav som samhället ställt upp. Men inom dessa ramar bör det finnas utrymme för inte oväsentliga variationer i olika avseenden. Det är om inte annat en grundläggande förutsättning för att de principer om decentralisering och ökat arbetsplatsinflytande, som man med rätta lägger stor vikt vid, någonsin skall få något reellt innehåll också på utbildningens område. I motionen 694 har moderata samlingspartiet begärt att det skall tillsättas en utredning med uppgift att utarbeta förslag till ett system för statsbidrag som fungerar oberoende av skolornas huvudmannaskap. Utbildningsutskottets majoritet avstyrker det kravet med hänvisning till ”de vittgående ekonomiska och organisatoriska konsekvenser som en vidgad möjlighet till enskild undervisning får för det svenska skolväsendet”. Det är ju knappast något bärande argument för att avstyrka vår motion. Anledningen till att vi begärt en utredning är ju bl.a. just att vi skall få dessa konsekvenser belysta. Att då avstyrka kravet på en utredning av förslagets konsekvenser med hänvisning till att förslaget får konsekvenser får nog anses tyda på en mycket svår argumentbrist. Ett system i princip uppbyggt som det vi skisserat i motionen skulle ge utrymme för en betydligt större valfrihet i utbildningsväsendet än vad som för närvarande är fallet och det utan att kravet på jämlikhet och lika chanser skulle eftersättas. Det går med andra ord inte att avvisa vårt förslag med hänvisning till att man vill ha jämlikhet. Det går bara att avvisa förslaget med hänvisning till att man inte vill ha valfrihet. Det torde vara svårt att påvisa några nackdelar med det förslag vi fört fram. Att alla skolor måste fylla vissa minimikrav är vi överens om. Att alla människor, så långt nu detta över huvud taget är möjligt, måste ha samma möjligheter att välja att gå i en enskild skola är också en självklarhet. Att det kravet, framför allt om man framför det i dess geografiska dimension, kommer att bli svårt att tillfredsställa till 100 procent utgör naturligtvis ingen förevändning för att säga nej till vårt förslag. Att det är svårt att göra någonting perfekt får aldrig bli en förevändning för att inte försöka göra det så bra som möjligt. Det är däremot inte svårt att påvisa de fördelar som ett system av den typ vi skisserat skulle innebära. En ökad valfrihet skulle självfallet komma alla dem till del som går, och kommer att gå, i vårt utbildningssystem. Deras möjligheter att få en utbildning anpassad efter just deras intressen och ambitioner skulle sannolikt öka markant. Föräldrarnas medinflytande i utbildningsväsendet skulle öka avsevärt, och det är i hög grad önskvärt. Samtidigt är det sannolikt att effektiviteten i skolväsendet skulle förbättras. En fruktbärande tävlan mellan olika skolor — även allmänna skolor — om vilken som kan erbjuda den bästa undervisningen och den behagligaste skolmiljön är sannerligen ingenting som vi behöver vara rädda för. Med detta vill jag, herr talman, yrka bifall till reservationen 2, för vilken beklagligt nog — och förvånande nog — endast representanter för moderata samlingspartiet står.

Herr talman! Ett skolalternativ i Sverige enligt principen att skolpengen skall följa eleven, som det talas om i motionen 1148 i år: Nej, säger regeringen och de ansvariga myndigheterna i landet. Ja, säger många målsmän och elever. Det anses på sina håll att 70 procent av föräldrarna i Sverige gärna skulle se en annan skola. Oupphörligen möter jag föräldrar med små barn under skolåldern och med barn i början av skolåldern, som är mycket rädda och oroliga för vad som skall möta barnen i skolan. Riksdagen har under 1970 och 1971 debatterat motioner med samma innehåll, som jag har varit med om att underteckna. Jag har i dag läst igenom protokollen från dessa tillfällen. Det redovisas ett kompakt motstånd mot alternativ, mot tanken på att skolpengen skall följa eleven. I skollagen den 6 juni 1962 står det i I kap. 1 8 att när skolan arbetar skall den göra det i samarbete med hemmen. Det bör vara samförstånd och samarbete med alla hem. I 6 kap. 33 § står: ”Skolplikt må fullgöras i annan offentlig skola än grundskolan eller i enskild statsunderstödd skola enligt bestämmelser, som utfärdas av Konungen eller den myndighet Konungen förordnar.” Det borde alltså vara möjligt att i Sverige säga: Ni får, om ni vill, ordna skolor själva med kristen prägel och kristen anda som ett alternativ. Men i det betänkande från utbildningsutskottet som vi behandlar i dag sägs ingenting om motionen, ingenting utöver vad som sagts förr om åren. Och dock möter jag som sagt oupphörligen föräldrar som säger sig vilja ha ett skolalternativ. Hur skall det förklaras? Enligt utskottsbetänkandet finns det inga utsikter. Monopolet är beundrat och försvarat. T. o. m. herr Wikström, som tillhör oppositionen, sade i fjol att ingen skola är så bra och så objektiv som den svenska. Jag citerar från protokollet: ”Det system som vi har är unikt i världen.” — Så långt kan jag hålla med herr Wikström. — ”Jag vet inte något annat land där man har en religionsundervisning som är objektiv och som accepteras både av dem som har en personligt kristen livssyn och av människor med annan livsåskådning.” Mot detta tillåter jag mig protestera. Jag har en kristen livssyn, och jag känner oerhört många människor med samma livssyn, som inte anser att religionsundervisningen är objektiv och som inte accepterar vårt skolsystem som det enda riktiga. Statsrådet Carlsson har vid en uppvaktning från kristet håll, enligt en tidning, hävdat att den svenska skolan är bäst i världen. Vi hörde tidigare i dag fru Sundberg citera en fransk skribent, som liknade den svenska skolan vid en motorväg, som snabbt leder till målet. Vad återstår då för oss som inte kan acceptera denna skola? — Jo, vi stämplas som mörkmän. Jag har fått utstå mycken smälek för att jag har talat om en alternativ skola och vår röst drunknar i kören av applåder för skolan. Våra barn måste fortsätta som förut i grundskolan, trots att föräldrarna har principiell rätt att bestämma i dessa frågor. Skulle vi kanske få tillåtelse om vi bad att få bygga skolor själva och ordna undervisningen för våra egna medel? Man kan fråga varför vi är så envisa. Vi har på kristet håll en speciell samlevnadsform — inte bara inom äktenskapet — som vi håller på, och det är den som bibeln rekommenderar. Vi har normer som är giltiga för oss och som vi är pliktiga att följa. Därför är det mycket svårt för oss att acceptera en skola som vi upplever på ett annat sätt än de resterande 30, 50, 60 eller kanske 90 procenten, som anser att den är bra. Låt mig ställa en fråga: Har undervisningen något samband med samhällsutvecklingen i övrigt? — Den skall forma den socialistiska människan, har visst Olof Palme sagt; jag skulle kunna säga att den skall forma den sociala människan, människan som kan leva samman med andra människor, som känner sina samtida som likar och som bröder. Skolan skall vara grogrund för mänsklighet, medmänsklighet; den bör då syfta till att dana harmoniska människor, ge dem livsinnehåll, ge motivering för samlevnad i fred och ömsesidigt tjänande — människor som tillsammans utgör ett rättfärdigt samhälle, som folkpartiet visst kallar det. Men är det det samhälle vi ser omkring oss? Är utvecklingen positiv? Jag har gått många gånger genom Sergels city på kvällarna och på dagarna och den bild jag där får är full av skuggor. Vem är ansvarig för det? I dag finns en artikel i Aftonbladet om hasch på ungdomsgårdarna. Enligt uppgift i Dagens Nyheter i dag i en insändare av Fru Kristensson har Kumlafängelsets interner en medelålder av 23 år. Det gäller här människor som har gått i vår skola, och 80—85 procent av dem är narkomaner. Våldsbrotten, dvs. rån och misshandel, mot gamla, mot kvinnor, ja mot alla, ökar; stölderna i varuhusen uppgår till en miljard kronor om året; det kostar 92 miljoner kronor för oss att ha litet mer än 900 ungdomar på ungdomsvårdsskolor. Är det ungdomen som är ansvarig för detta? Nej, jag anser att vi skall söka ansvaret hos oss som är lagstiftare, som är äldre och mognare. Jag menar att denna dystra utveckling hänger samman med att skolan, trots att den har många saker som är bra — bra läromedel ur vissa synpunkter och bra skollokaler — ändå saknar någonting väsentligt. Jag vill gärna peka på det som även andra har talat om — ordningen. Det kanske mest väsentliga är att det inte finns någon ordning i skolan. Man kan skylla på att hemmen och föräldrarna misslyckas, men de unga föräldrarna och de som framöver blir föräldrar har gått i en skola som inte har gett dem hjälp att bilda bra hem. Jag har ett pressmeddelande från i fjol från Samarbetsorganet för bekämpande av narkotikamissbruk, på vilket det står att det får publiceras tidigast tisdagen den 18 maj 1971. Där finns några ord som jag vill återge: Förebyggande åtgärder bör ses i ett längre perspektiv och inriktas på att motverka uppkomsten av sådana ogynnsamma familjeförhållanden och missgynnade grupper varur missbruk kan rekryteras. Det är bra sagt, men vilka åtgärder skall vidtas? Vi som har trott att vi skulle kunna få skapa en alternativ skola menar att dessa förebyggande åtgärder i ett längre perspektiv skall börja tidigt. Det hjälper inte att sätta in sådana medel som polis, övervakning, vård och annat på ett sent stadium, utan vi måste börja redan från början. Givetvis finns inte en helt idealisk skola — jorden och människorna är inte sådana — men vi har på kristet håll den uppfattningen att borttagandet av katekesen i skolan år 1919 var ett missgrepp. Många skrattar åt ett sådant uttalande, men jag hör till dem som menar att det var oriktigt att ta bort katekesen. Vi menar att en skola, som har kristen prägel och är byggd på Bibeln, på Guds bud och som är präglad av de satser, som varit vedertagna under årtusenden som samhällets grund, skulle betyda en förändring till det bättre. Vi anser att kristendomen är vårt samhälles grund, våra lagars underlag. Kyrkan är skolans moder. Vi vill se det så. De som ser det annorlunda har sin valfrihet men vi har det inte. Kanske 70 procent i Sverige skulle sända sina barn till en skola kännetecknad av fasthet, disciplin och gudsfruktan, och därmed respekt för människan, för nästan, för jämlikheten. Men det finns inte i riksdagen någon förståelse för den tanken. Jag vill då gärna fråga: Vart tar då jämlikheten vägen? Jag tror att vi kommer att få kristna skolor, alternativa skolor. Det går nog inte att stoppa, men det blir väl då på den enskildes, på föräldrarnas egen bekostnad. Eller också måste det ske någonting annat. De som enligt vissa undersökningar representerar 30 procent av målsmännen och som är nöjda med monopolet måste tänka om, så att hela skolan utformas på ett annat sätt, på en kristen grundval, på den bibel som är anledningen till att rättssamhället i Sverige har existerat till i dag. Det finns naturligtvis ett alternativ till, och det är den totalitära statens. Jag är en av dem som underkänner Marx som filosof och samhällsbyggare. Han är död. Men i de kommunistiska länder som åberopar Marx finns en skola med ordning och som syftar till att bevara det samhället, ett samhälle som jag inte i och för sig skulle trivas i men där det utan tvivel är annorlunda i skolan. Jag har här 20 punkter som är ordningsregler enligt det ryska undervisningsväsendet — jag skall inte läsa upp dem, så förskräcks inte! Det är ett långt stycke. Men jag kan gärna låna ut det om det är någon som är intresserad. Det finns en mängd saker där, som jag gärna skulle se respekterade också i den svenska skolan. Skall vi behålla demokratin, rättssamhället, friheten och tankens rymd i Sverige, måste också vi behålla och befästa våra grundvalar. Vi som vill ha ett kristet skolalternativ tycker så.
Herr talman! Jag måste börja med att beklaga att jag tvingas ta några fler minuter i anspråk än jag ursprungligen hade angivit, av det enkla skälet att nu inte mindre än fem representanter för moderata samlingspartiet har varit uppe och pläderat för ett alternativt skolsystem. Låt mig försöka att i någon mån reda upp förvirringen. En utgångspunkt när man principiellt skall granska detta problem kan vara att ställa t.ex. följande frågor: Hur skall man utforma rätten att sända skolpliktiga barn till annan undervisning än den samhället tillhandahåller? Hur skall vi ha det med rätten att starta och driva enskilda skolor? I vilken omfattning bör statsbidrag utgå till enskilda skolor? På de här punkterna kan man säga att de fem talarna från moderata samlingspartiet undgick att ge några som helst konkreta besked. Jag är inte alldeles övertygad om att herr Nilsson i Agnäs, herr Nordstrandh, herr Werner i Malmö, fru Sundberg och fru Mogård är helt överens på alla dessa punkter. Och det finns anledning att fråga var moderata samlingspartiet som parti här står. Jag har all respekt för den uppfattning som herr Nilsson i Agnäs tidigare och nu gjort sig till tolk för. Men det är lite annorlunda när de som är ansvariga skolpolitiker från moderata samlingspartiet kliver fram och antyder att de står bakom dessa ståndpunkter. Om vi går tillbaka till vad som sades i propositionen 54 år 1962, finner vi att Kungl. Maj:t där framhöll att en ”privat skola inte bör få drivas så att den kommer i strid med eller motverkar den målsättning som statsmakterna fastställer för den obligatoriska skolans verksamhet och utveckling”. Det angavs vidare att man av en privat skola, som tar emot skolpliktiga elever, bör begära att undervisningen till art, omfattning och allmän inriktning väsentligen motsvarar den obligatoriska skolans samt att skolan förestås av en person som har erforderlig skicklighet för undervisning och är väl lämpad att förestå en skola. Frågan om bidrag från stat och kommun behandlades i samma proposition. Där anförde departementschefen att som allmän regel bör gälla ”att statsbidrag inte bör utgå annat än i de fall då det finns en stark pedagogisk motivering eller andra liknande särskilda skäl för ett bidrag”. Förutom stöd till experimentoch friskolor nämnde departementschefen även s.k. nationalitetsskolor. Slutligen anförde han: Redan utgående statsbidrag torde sålunda böra indragas endast om starka skäl därtill föreligger.” Riksdagen gav sedan sin anslutning till dessa riktlinjer för att anordna statsunderstödda privatskolor. Ifrån folkpartiets sida står vi fast vid den uppfattning som vår riksdagsgrupp då anslöt sig till. Nu ger, som herr Nilsson i Agnäs påpekade, skollagen mycket klara anvisningar om kriterierna för skolpliktens fullgörande i enskilda skolor. Det finns däremot inte klara anvisningar om statliga eller kommunala bidrag. Genomgående har kommunerna under senare år reducerat tidigare utgående bidrag på grundskolenivån till att främst omfatta fria läromedel och skolmåltider. Jag tycker det är helt naturligt att i varje fall dessa skolsociala förmåner kommer de elever till del som fullgör sin skolplikt i annan skola än sådan som samhället anordnar. Vad beträffar frågan om privatgymnasier finns sådana egentligen bara i Stockholm och Göteborg. I Stockholm har antalet privatgymnasier reducerats från tidigare omkring tio till i dagens läge omkring fyra. Några har upphört, några har kommunaliserats. Gymnasieplaneringskommittén inom Stockholms skoldirektion har genom ett socialdemokratiskt majoritetsbeslut förordat att bidragen till samtliga privatgymnasier med undantag av Franska skolan skall upphöra fr.o.m. läsåret 1973/74. Minoriteten, som består av den icke-socialistiska oppositionen, förordar att de få återstående gymnasierna samordnar sin verksamhet, bereds plats i nya lokaler och även i fortsättningen får kommunala bidrag. Jag har ställt en interpellation till utbildningsministern om hur han ser på frågan om fortsatt statsbidrag till dessa privatgymnasier i Stockholm. Det föreligger enligt min mening en klar skillnad mellan att låta offentliga bidrag utgå till redan existerande privatgymnasier och att besluta om sådana bidrag till gymnasier som startas eller nyplaneras. Undervisningen vid privatgymnasierna är ur samhällets synpunkt mindre kostsam än den som bedrivs vid de kommunala gymnasierna. Eleverna får fler alternativ och intagningen sker genom intagningsnämndens försorg, varför invändningen att föräldrar kan köpa sina elever en gymnasieplats knappast är riktig. Det bör alltså vara naturligt att i de få kommuner där sedan ett stort antal år privatgymnasier existerar låta dessa leva kvar så länge huvudmännen ser det angeläget att fortsätta att bedriva undervisning. Däremot är det lika naturligt, menar jag, att vara restriktiv när det gäller att uppmuntra tillkomsten av nya privatskolor på grundskoleoch gymnasienivå. Därvid torde endast starka pedagogiska skäl kunna fälla utslaget till förmån för ett samhälleligt stöd. Men också från denna regel kan man naturligtvis behöva göra undantag. Man kanske skulle tillfoga här att på en sektor har vi huvudsakligen enskilda skolor. Då tänker jag på folkhögskolesektorn, och det är väl ingen som vill ifrågasätta det systemet.

Jag vill gärna upprepa frågan: Vilken är moderata samlingspartiets uppfattning i fråga om ett alternativt skolsystem? Jag känner ett behov av — särskilt sedan herr Nilsson i Agnäs har apostroferat mig personligen — att ge några synpunkter på detta problem, så mycket mera angeläget som den debatten ju rasar ute i landet i kommuner och församlingar. Det som utmärker den obligatoriska skolan i vårt land är att den är öppen för alla, för barn från familjer med skilda livsåskådningar, religiösa värderingar och politiska uppfattningar. Detta är betydelsefullt inte minst i dagens läge när ett växande antal invandrare företräder helt andra religiösa traditioner än vi varit vana vid i vårt land. Ett växande antal katoliker, ortodoxa, muhammedaner och t.o.m. buddister finns nu i det svenska samhället, som har blivit ännu mera påtagligt pluralistiskt än tidigare. Principerna för undervisningen i religionskunskap varierar från land till land. I många stater har man ingen undervisning alls utan överlåter detta ämne helt till kyrkor och trossamfund. I andra länder har man fortfarande konfessionell undervisning i skolan. Dit hör våra nordiska grannländer. Det system som vi tillämpar i Sverige är unikt i världen. — Jag har, herr Nilsson i Agnäs, inte sagt att det är bäst i världen, jag har sagt att det är unikt. — Men intresset för den svenska undervisningsmodellen i religionskunskap växer ute i Europa. T. o. m. i USA börjar man kasta sina blickar på den modell vi har valt i Sverige. Nu är religionskunskapen i den svenska skolan obligatorisk. Också de linjer som tidigare saknat sådan undervisning har nu fått del av den. Det tidsmässiga utrymmet för religionskunskapen har faktiskt ökat, och framför allt har ämnet etablerats och accepterats på ett annat sätt än bara för tio år sedan. I den nya grundskolan skall religionskunskapen åtnjuta samma förmåner som andra orienteringsämnen, alltså kunna bli föremål för koncentrationsundervisning och samverkan med andra ämnen. Därmed öppnas också möjligheterna för mera elevaktiverande arbetsformer och läromedel, och man undviker att religionen blir en inkapslad och isolerad företeelse i undervisningen. Skälen mot ett alternativt skolsystem är många. För det första strider det mot den grundläggande tanken att den svenska skolan skall vara öppen för alla barn, oavsett föräldrarnas religiösa och politiska värderingar. Den gemenskap och samsyn som den svenska skolan bygger på skulle brytas sönder av ett alternativt skolsystem. För det andra skulle stat och kommun inte ha råd att bygga upp parallella skolsystem, där man finge räkna med att man från skilda religiösa grupperingar gjorde anspråk på statliga och kommunala bidrag. För det tredje skulle ett tillhötesgående av kravet från visst kristet håll på ett alternativt skolsystem kunna rycka undan grunden för den objektiva religionskunskapens ställning. Och slutligen — här använder jag mig av ett argument, som herr Nilsson i Agnäs möjligen kan känna igen från den inomkyrkliga debatten — skulle den risken ligga nära till hands att ett alternativt skolsystem skulle vända sig enbart till de välanpassade, till fromma föräldrars mer eller mindre fromma barn, medan samhället i den vanliga skolan skulle dra försorg om alla andra. Både med tanke på Nr 52 samhörigheten i samhället och med tanke på budet att ta vara på de Onsdagen den minsta av våra bröder skulle ett alternativt skolsystem te sig ganska 5 april 1972 väsensfrämmande — även med utgångspunkt i kristna värderingar. Nu säger herr Nilsson i Agnäs, att han inte accepterar denna modell för undervisning i religionskunskap. Nej, det vet jag, men det är ändå ett faktum att kyrkorna och trossamfunden i vårt land genom sina representativa organ har gjort det. Och vida mera intressant är att det råder enighet om systemet även bland människor med en annan livsåskådning än den kristna. Då kommer naturligtvis frågan, om allt är väl beställt med religionskunskapen och med skolan. Enligt min mening är grunden för undervisningen — läroplanens utformning, antalet timmar och den objektivitetsprincip som innebär allsidighet och saklighet — väsentliga fundament, som det inte finns anledning att ifrågasätta. Inte heller tror jag det finns anledning att misstro lärarkårens vilja att följa gällande bestämmelser. Däremot finns det säkert åtskilligt att göra när det gäller läromedlen. Många läroböcker är bristfälliga på religionskunskapens område precis som i andra ämnen. I samband med att läromedelsutredningen nu publicerat sitt betänkande finns det anledning att vid remissbehandling och i förberedelserna för ett ställningstagande i riksdagen på nytt granska principerna för läromedlens utformning också i detta ämne. Det finns också all anledning att diskutera metoder och principer för att göra undervisningen mera levande och aktuell. Inte minst elevernas medverkan är här viktig. Slutligen ett ord — och det må gälla herr Werner i Malmö och herr Nilsson i Agnäs liksom många andra ledamöter i kammaren — om kyrkornas ansvar. Vi måste också ställa större krav på de kristna församlingarnas och kyrkornas kompletterande undervisning liksom på hemmens fostran på detta område. Men alla svenska barn bör kunna gå i en obligatorisk skola, där en objektiv, dvs. saklig och allsidig, undervisning i religionskunskap meddelas. Det är säkert många i kammaren som är överens om att så många som möjligt av barnen därutöver behöver få denna undervisning kompletterad med en utbyggd och förbättrad kristen undervisning och fostran i församlingarnas och samfundens regi. Därvidlag har vi alla anledning att se om vårt hus, men det är faktiskt inte riksdagens angelägenhet.